Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen överväger att överge den nordiska överenskommelsen om märkning av miljöfarliga batterier till förmån för en EG-anpassning och vad som i så fall motiverar regeringens ändrade inställning. Han har vidare frågat vilka de miljömässiga konsekvenserna blir om Sverige väljer EG:s märkningssystem i stället för det nordiska. Herr talman! Jag är tacksam över att frågan har ställts, eftersom det i den offentliga debatten har förekommit en del missförstånd som jag nu kan lägga till rätta. I regeringens proposition som låg till grund för riksdagens beslut om insamling av miljöfarliga batterier angav jag att jag i det internationella samarbetet, särskilt på det nordiska planet, avsåg att aktivt verka för att en enhetlig märkning skulle kunna införas så snart som möjligt. Efter ett nordiskt samarbete och efter konsultationer med EG beslöt regeringen om märkning av miljöfarliga batterier den 12 november 1987. Beslutet, som skulle träda i kraft den 1 januari 1989, överensstämde med ett märkningsförslag som man uppnått enighet om på ett möte i den nordiska ämbetsmannakommittén den 8 januari 1987 och med det förslag som vid den tidpunkten behandlades inom EG. Enligt bestämmelserna skall slutna torrbatterier med mer än sammanlagt 0,025 viktprocent kvicksilver och kadmium märkas med en särskild symbol som utgörs av tre röda pilar mot vit bakgrund. För knappcellsbatterier räcker det om förpackningen är märkt. Symbolen skall i normalfallet täcka minst 10 96 av batteriets yta. Under våren 1988 kom det önskemål från EG om nya överläggningar om en gemensam symbol för batterimärkningen. Enligt ett nytt förslag som presenterades av EG skulle ett batteri märkas med två symboler som var och en upptog 2 Ze av batteriets yta. Det ställdes inga andra krav på pilarnas utformning än att de skulle ha svarta kanter mot en ljus bakgrund. Den svenska regeringen såg det som ett stort framsteg i det internationella miljösamarbetet att man inom EG var beredd att märka miljöfarliga batterier och att anpassa sig till ett märkningssystem som utarbetats av de nordiska länderna. Från svensk sida förklarade vi oss beredda till nya överläggningar med EG. Eftersom våra bestämmelser grundade sig på ett nordiskt samarbete, blev EG:s förslag före överläggningarna föremål för samråd mellan de nordiska länderna. I princip ansåg man från de andra nordiska länderna vid detta samråd, att man borde stå fast vid resultatet av det nordiska samarbetet. Det ansågs särskilt viktigt att man höll fast vid gränsen 0,025 viktprocent för märkningsskyldighetens inträde. Däremot var man från flera länder beredd att diskutera utformningen av symbolen. Den 15 september förra året beslöt regeringen att skjuta upp ikraftträdandet av märkningsbestämmelserna med ett halvår till den 1 juli 1989. Detta hade föreslagits av naturvårdsverket — i vars styrelse Pär Granstedt för övrigt satt tills för en vecka sedan — och det framstod även av andra skäl som lämpligt att senarelägga ikraftträdandet av märkningsreglerna. I oktober förekom sedan överläggningar mellan EG och Sverige om utformningen av den symbol som batterierna skall märkas med. En överenskommelse har diskuterats mellan Sverige och EG på den här punkten. Jag vill dock betona att det inte varit på tal vid överläggningarna mellan Sverige och EG att Sverige skulle ändra den gräns för tungmetallinnehåll vid vilken märkningsskyldigheten inträder. Det är möjligt att EG kommer att ha en högre gräns än Sverige för denna skyldighet, men i detta avseende har vi inte sett någon anledning att ändra på det värde som man nått enighet om mellan de nordiska länderna. En överenskommelse mellan Sverige och EG innebär att de svenska bestämmelserna om utformningen av symbolen måste ändras. Den symbol som i så fall sedan kommer att gälla blir givetvis så tydlig som behövs för insamlingen av de miljöfarliga batterierna. Några miljömässiga nackdelar kommer därför inte att uppstå om Sverige och EG har samma märkningssymbol. Tvärtom bekräftar Sveriges och EG:s gemensamma ståndpunkt i den här frågan den pådrivande roll som Sverige sedan flera år har när det gäller att komma till rätta med de miljöproblem som hänger samman med miljöfarliga batterier.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min 27 januari 1989 interpellation. Det var ett utförligt och redovisande svar. Om det kan bidra till att räta ut frågetecken är det naturligtvis bra. Jag måste ändå säga att jag tycker att det fortfarande finns en del frågetecken kvar. Det är fortfarande litet svårt att förstå tankegångarna bakom denna hantering sett ur miljösynpunkt. De nordiska länderna, inkl. EG-landet Danmark, har lyckats komma fram till en gemensam märkning, som såvitt jag kan förstå, uppfyller högt ställda krav. Det är ett tydligt och bra märke, och det är stort i förhållande till batteriet. Man har också kommit fram till att rätt så stränga krav skall vara uppfyllda för att ett batteri skall kunna betraktas som bra ur miljösynpunkt. Inom EG utvecklades sedan ett system för märkning, som har en lägre ambitionsnivå än det nordiska. Det är aktuellt med en högre gräns för miljövänliga batterier och med en mindre tydlig märkning än den nordiska. I det läget spräcker Sverige den nordiska överenskommelsen och tar upp diskussioner med EG i stället. Det är således inte EG-landet Danmark som tar detta initiativ, vilket kanske hade varit mera begripligt, utan det är Sverige som gör det — uppenbarligen mot de övriga nordiska ländernas önskan. Det är också den bild som svaret ger här. Såvitt jag förstår var det huvudmotivet till att märkningen uppsköts. Det förefaller som om en lösning med EG kommer att innebära en del nackdelar, trots vad som sägs i svaret. I svaret hänvisar Birgitta Dahl till ett förslag från naturvårdsverket. Om jag har förstått saken rätt sade man ifrån naturvårdsverket, att om man skulle införa pant på batterier, är det lämpligt att samordna tidpunkten för ikraftträdande av märkningsbestämmelserna med en sådan pant och att man iså fall skulle uppskjuta märkningen. Såvitt jag förstår tänker man dock inte införa någon pant fr.o.m. den 1 juli. Därmed blir det litet svårt att åberopa naturvårdsverkets synpunkter i det här fallet. Det är dock kanske i och för sig en mindre betydelsefull fråga i sammanhanget. Mera bekymmersamt är att det föreligger en risk för att den märkning som nu blir aktuell kommer att bli mindre iögonfallande än den som man hade kommit överens om på det nordiska planet. I svaret sägs att det blir en tillräcklig märkning. Men, herr talman, det är väl ett något diffust sätt att bestämma märkningens karaktär. Vad är egentligen tillräckligt i detta sammanhang? Den nordiska överenskommelsen innebar en bedömning. Jag har inte sett att det finns några garantier för att den EG-anpassade märkningen inte kommer att bli mindre tydlig än den nordiska. Dessutom förefaller det som om denna märkning kommer att få olika innebörd beroende på om batterierna är svenska eller kommer från EG-länderna. Jag vet inte om man har tänkt införa någon gränskontroll vid införsel av batterier från t.ex. Tyskland eller Frankrike. Annars kommer vi att få en situation där miljömärkningen av svenskproducerade batterier betyder en sak, medan precis samma märkning kommer att betyda en annan sak för batterier i Sverige som är köpta utomlands. Det kunde vara bra att få klargjort om man kommer att tillämpa det normala EG-systemet, som innebär att vi har möjlighet att ställa krav på svenska producenter som är strängare än EG-normen, men att vi inte kan tillämpa dessa hårdare 39 miljökrav på varor importerade från EG-länder. Det skulle i så fall innebära att det var fritt fram att importera miljömärkta batterier från EG som inte höll den strängare svenska normen. Det vore bra med ett klargörande från statsrådet Dahls sida. Till sist vill jag säga att det alltid är olyckligt om man spräcker en framförhandlad nordisk överenskommelse. Jag tycker att det var en styrka att man hade nått fram till en gemensam nordisk märkning. Jag tycker att det var starkt att man också hade fått Danmark att ställa upp på den nordiska lösningen, att Danmark i detta fall hade valt den högre, nordiska ambitionsnivån, trots att man arbetade med frågan också inom EG. Ur den synpunkten framstår det också som beklagligt att Sverige stjälper denna nordiska överenskommelse. Jag har med ljus och lykta sökt efter de miljömässiga fördelarna med den modell som regeringen nu tycks vilja välja. På vad sätt skulle den främja en mer miljövänlig hantering av batterier? På den punkten är jag fortfarande mycket osäker.

Herr talman! Detta är en intressant debatt. EG-normen för miljöfarliga batterier är ungefär tio gånger högre än den norm som diskuteras i Norden. I EG talar man om 0,3 viktprocent kvicksilver och kadmium mot 0,025 viktprocent, som är den gräns som diskuteras i de nordiska länderna. EG-länderna har tydligt sagt ifrån att de betraktar normen 0,025 viktprocent som ett tekniskt handelshinder. Det är underligt att höra här att det inte skulle vara något handelshinder. Statsrådet antyder dessutom att man skulle kunna ha samma märkning för olika gränser i olika länder i Europa. Det är inte konsekvent. På det sättet kan det inte fungera. Skall man ha samma utformning på märket, skall man naturligtvis ha precis samma gräns, och den gränsen kommer att sättas av EG, nämligen tio gånger högre än den gräns vi vill ha i Sverige. Det är vad det handlar om. Det pantsystem som det talas om skulle förhoppningsvis komma i gång den 1 juli 1989. Det handlar om en pant på ungefär 2 kr. per batteri, om jag är rätt informerad. Detta system är också kopplat till halten. Det är samma sak där— man kan inte anpassa sig till EG, om man inte får hela paketet med 0,025 viktprocent, en märkning som är konsekvent och som inte betyder något annat i ett annat land. Allt detta gör att jag vill ställa en del följdfrågor till statsrådet Dahl. Jag undrar om den svenska regeringen anser att detta är ett tekniskt handelshinder, att ha strängare krav när det gäller tungmetallinnehållet i batterier i Sverige än man har i EG. Det anser man tydligen inom EG. Jag undrar också om regeringen anser att det nordiska samarbetet på miljöområdet är mindre viktigt än EG-samarbetet, eller EG-harmoniseringen, som det numera heter. Bedömer statsrådet att ett gemensamt miljökrav i Sverige, Norge och Danmark på 0,025 viktprocent skulle kunna få några handelspolitiska effekter gentemot EG? Om man struntar i vad EG säger, nämligen att vi bör besluta oss för 0,3 viktprocent i stället för 0,025, skulle det få några handelspolitiska effekter? Är regeringen beredd att driva denna fråga, så att vi verkligen får denna märkning och pant från den 1 juli 1989?

Prot. 1988/89:56 Herr talman! Jag vill gärna upprepa att jag tycker att det är bra att vi får 27 januari 1989 denna debatt. Det är uppenbart att det finns en del missförstånd som behöver redas ut. För det första vill jag säga att det inte bara är aktuellt att införa pant utan också förbud mot vissa typer av batterier. Detta ingår i de överväganden som regeringen gör. För det andra vill jag säga alldeles klart att vi inte har sålt ut det nordiska samarbetet för EG-diskussionerna. Tvärtom har denna fråga diskuterats mellan de nordiska miljöministrarna kontinuerligt. Vi är helt överens om tillvägagångssättet. Vi diskuterade detta i Helsingör. Vi diskuterade det i Helsingfors nyligen. Jag har också per brev noggrant informerat mina kolleger steg för steg om arbetet. Vi kommer att diskutera detta i Stockholm när vi träffas i samband med Nordiska rådets möte om några veckor. Vi är helt överens om tillvägagångssättet också i detta skede, nämligen att vi benhårt skall hålla fast vid våra egna riktvärden för en gräns. Det är inte fråga om att vi skall överge dem. Vi betraktar det icke som ett handelshinder. Det har inte heller i våra diskussioner med EG framställts som något handelshinder. Däremot kommer vi att i de fortsatta diskussionerna med EG försöka förmå EG att anpassa sig till våra krav. De diskussionerna är inte avslutade. Man kan inte utesluta att det kommer att finnas ett intresse hos branschen att tillverka och sälja samma batterier på hela den marknad man har. Nu kommer man åtminstone, det har man lovat i våra diskussioner, att göra en särskild satsning på Sverige och Schweiz, som är de länder som har de strängaste reglerna. Branschen har ett intresse av att slippa hålla på med olika sorters tillverkning. Skälet till att Sverige har tagit dessa initiativ är att vi hittills är det enda land i Norden som har fattat detta beslut för vår egen del. Då måste vi notifiera GATT. Det var vi som gjorde det. Det har t.ex. inte Danmark gjort, för där har man inte konkret på hemmaplan fattat samma beslut. EG svarade då med att inleda en diskussion. EG har under diskussionens gång ändrat sig i riktning mot det svenska beslutet också när det gäller utformningen. Den diskussionen är inte heller avslutad ännu. Vi använder denna process som en metod att försöka få så bra regler som möjligt, att driva på också inom EG. Det är skälet till att vi gör detta. Vi gör det i mycket nära samförstånd med våra nordiska grannar, och det kommer vi att fortsätta att göra. Vi tar också ini bilden möjligheten att få dessa regler utsträckta till att gälla Nordamerika och Japan och några andra viktiga marknader. Det rör sig om transnationella företag. Vi har alltså en mycket klar strategi för vårt sätt att arbeta internationellt med dessa frågor. Men i grunden finns det faktum att vi inte ger upp vår egen kravnivå. Vi betraktar den inte som ett handelshinder, och vi säljer inte ut den. Och vi bedriver detta arbete tillsammans med våra nordiska grannar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för Birgitta Dahls ytterligare synpunkter. Jag tycker att det var intressant att höra dem, och jag skulle faktiskt vilja få dem ännu mer preciserade. 41 Birgitta Dahl säger att de nordiska ministrarna är överens om tagen. Jag vill gärna ha reda på vad det innebär exakt. Det enda jag hittills har fått klart för mig är nämligen, att när Sverige tog upp denna fråga, vilket också framgår avinterpellationssvaret, med de övriga nordiska länderna, var de i princip för att man skulle vidhålla den nordiska märkningen. Jag har också en uppgift om att Norge har lämnat in en notifikation som bygger på den nordiska märkningen. Och det stämmer inte riktigt med bilden av att man är överens om tagen. Jag skulle därför gärna vilja att miljöministern gör en precisering. Är de nordiska miljöministrarna nu helt ense om att man skall avstå från den nordiska märkningen och ansluta sig till EG:s märkning? Det vore bra att få detta mycket tydligt redovisat från talarstolen. Birgitta Dahl säger att Sverige inte kommer att frångå den kravnivå som den nordiska märkningen skulle innebära. Vad innebär det i praktiken? Innebär det att Sverige kommer att införa förbud mot import från EG av batterier som är miljömärkta, om kraven på denna miljömärkning inte motsvarar svenska krav? Det vore värdefullt att få också detta tydligt och entydigt markerat från talarstolen, eftersom det naturligtvis påverkar bedömningen i mycket hög grad. En annan fråga som Birgitta Dahl inte berörde i sitt svar gäller märkets utformning. Kan Birgitta Dahl försäkra att det märke som man slutligen kommer att enas med EG om — om förhandlingarna går i lås — kommer att vara minst lika tydligt som det märke som man enades om vid den nordiska överenskommelsen? Detta tycker jag också är viktigt om man vill hävda att den med EG gemensamma modellen inte kommer att innebära några försämringar ur miljösynpunkt jämfört med den nordiska.

Herr talman! EG betraktar det nordiska initiativet om att slutna torrbatterier med mer än sammanlagt 0,025 viktprocent kvicksilver och kadmium skall märkas med en särskild symbol som ett handelshinder. Detta finns det svart på vitt på framför mig i form av ett telex från EG till Norges utrikesdepartement. Därför stämmer inte det som Birgitta Dahl för fram. Man måste alltså ha samma gränsvärden och samma märkning i alla länder, om det inte skall utgöra ett handelshinder. Man kan ju inte ha samma märkning men olika gränsvärden, vilket Birgitta Dahl antydde. Skall vi hålla på gränsvärdet 0,025 viktprocent lär vi få ha ett eget märke som avviker från EG:s, eftersom EG ställer andra krav. Vi lär inte få EG att gå med på något annat inom det närmaste året. Om man skall försöka få EG att ansluta sig till strängare krav kommer det att ta lång tid, och det kommer att leda till att utsläppen av kvicksilver och kadmium i Sverige ökar eller fortsätter att vara höga. De kommer sannolikt att öka, eftersom användningen av dessa batterier ökar i takt med att fler och fler bärbara apparater med laddningsbara batterier tillkommer. Jag anser att det är mycket angeläget att vi i Sverige får till stånd detta krav på märkningen redan i år. Det bästa Sverige kan göra om Sverige vill driva på EG är alldeles säkert att gå hårt fram tillsammans med Norge och Danmark. Men framför allt måste man i Sverige göra det för att visa att det är möjligt. Då följer nog EG efter vad det lider. Vi vet att ett av de mest effektiva sätten att förhindra en skärpning av miljökraven är att förhandla, ifrågasätta, trassla med detaljer när det gäller — Prot. 1988/89:56 märkningen, osv. Och det är precis vad tillverkarna av batterier i Europa vill. 27 januari 1989 Detta är egentligen ett sätt att sabotera den skärpning av kraven som vi i XX — Sverige vill ha och som statsrådet Dahl säger att hon också vill ha. Det här är Om märkning av milett exempel på hur EG försämrar miljöarbetet i Sverige. Finns det flera jöfarliga batterier sådana exempel som vi ännu inte upptäckt, där den här harmoniseringen med EG innebär att vi i Sverige luckrar upp våra egna miljöambitioner? Jag vill ha ett klart besked av Birgitta Dahl. Är regeringen beredd att gå fram med kravet på 0,025 viktprocent och se till att det genomförs under 1989 alldeles oavsett om EG ansluter sig till det eller inte?

Herr talman! Den sista frågan var egentligen onödig eftersom jag redan i mitt svar deklarerade den svenska inställningen och upprepade den i ett annat inlägg. Regeringen kommer inte under några förhållanden att ge efter när det gäller kravnivån, och denna kravnivå skall införas under detta år. EG har inte till oss sagt att detta innebär ett handelshinder, men även om EG gjorde det skulle vi i Sverige hålla fast vid denna kravnivå. Vi har faktiskt stöd för detta i Romfördraget, där det sägs att om vi anser att något är nödvändigt av hänsyn till hälsan och miljön har vi rätt att ha särregler. Vi kommer inte att falla undan. Det är alldeles riktigt att Norge tidigare har notifierat på samma sätt som Sverige. När denna diskussion sedan togs upp uppstod ett missförstånd. Och jag vet att en tjänsteman vid den norska miljöstyrelsen uttalade sig i ett Ekoinslag på den grunden att han trodde att vi var på väg att förändra kravnivån. Det missförståndet har retts ut i de diskussioner som har förts mellan miljöministrarna i Helsingör och Helsingfors. Vi är alltså överens om att det är en fördel att kunna påverka EG i riktning mot bättre system. Vi har redan påverkat EG i fråga om den märkning som EG nu är beredd att diskutera, vilket innebär att EG arbetar för ett märkningssystem inom EG som är bättre än det som EG själv från början var inställd på. Dessa diskussioner är inte slutförda. Självfallet skall det som vi kommer fram till vara tillräckligt tydligt för att tjäna syftet. På den svenska marknaden kommer inga andra batterier med miljömärkning att få förekomma än de som uppfyller våra krav. Vi har också ingått en överenskommelse med branschen om att det är dessa batterier som kommer att säljas i Sverige. Självfallet kommer vi med uppmärksamhet att följa utvecklingen om Sverige och EG kommer att hamna på olika nivåer. Det vet vi ännu inte säkert. Vi har dock uppmärksamheten riktad på risken för missbruk och andra bekymmer. Men jag delar inte alls Roy Ottossons bedömning att det här skulle vara ett exempel på att EG lyckas sabotera. EG har nämligen inte lyckats få oss att ändra vår inställning, däremot har vi lyckats flytta på den där kolossen en bra bit i riktning mot vad vi tycker är bättre än tidigare. Vi kommer inte att försumma något tillfälle i samarbetet med EG och resten av världen att försöka påverka dem som vill mindre än vi. Det sämsta vi kunde göra för miljön vore att isolera oss från omvärlden och sitta heliga och ensamma här hemma. Vi skall gå hårt fram här hemma och vara föregångare, men vi skall också ge oss i kast med uppgiften att försöka 43 påverka omvärlden.

Herr talman! När det gäller märkningen upprepar Birgitta Dahl formuleringen ”tillräckligt tydligt”. Det oroar mig litet grand, eftersom det är något mycket subjektivt. Det kan ju hända att det blir ett märke som Birgitta Dahl tycker är tillräckligt tydligt men som exempelvis jag och andra inte tycker är tillräckligt tydligt. Den fråga jag ställde gällde om Birgitta Dahl här kunde försäkra att den märkning vi kommer att få efter försöket till EG-harmonisering blir minst lika tydlig som den i den nordiska överenskommelsen. Jag fick inte svar på den frågan, men jag kanske kan få det. Det som Birgitta Dahl säger om att det inte kommer att få förekomma batterier som har miljömärkning men som inte fyller de svenska kraven på den svenska marknaden är mycket viktigt. Om vi nu skall ha harmonisering i denna fråga, är detta en mycket viktig ståndpunkt. Tyvärr går det kanske inte riktigt att få det stöd i Romfördraget som Birgitta Dahl åberopade. Tillämpningen av Romfördraget är att ett enskilt land inom EG visst får ställa högre krav på producenterna i det egna landet, men får inte åberopa de högre kraven för att vägra import av varor från andra EG-länder som fyller de krav som EG allmänt sett har accepterat. Det är därför som det är så viktigt att en högre svensk kravnivå verkligen tillämpas så att det blir förbud att importera batterier som är märkta med detta miljömärke och som inte fyller de svenska kraven — då får vi inte denna förvirring. Risken är annars stor att på den svenska marknaden en stor del av batterierna med miljömärkning bara kommer att fylla EG-kraven, vilka kan visa sig vara betydligt svagare än de svenska. Om det går att ytterligare bekräfta att den svenska regeringen inte skall vika på denna punkt, tycker jag att denna interpellationsdebatt verkligen har tjänat ett konstruktivt syfte — även om det kvarstår en del farhågor framför allt när det gäller märkets utformning. Birgitta Dahl hävdar fortfarande att man nu är enig i Norden. Det tycker jag också är viktigt. I svaret står att ”i princip ansåg man från de andra nordiska länderna vid detta samråd, att man borde stå fast vid resultatet av det nordiska samarbetet”. Får jag förstå det Birgitta Dahl nu säger så, att de övriga nordiska länderna har frångått den ståndpunkt man hade vid samrådet och anslutit sig till den svenska linjen att man inte skall tillämpa den nordiska överenskommelsen och i stället harmonisera med EG?
Herr talman! Vi alla här i Sverige tyckte att vårt ursprungliga förslag var allra bäst. Det är vad jag menar med formuleringen ”i princip”. Vi vägde detta mot fördelen av att kunna påverka EG i positiv riktning, och vi tyckte att vi inte kunde frångå kravnivån, men vi kan diskutera utformningen av symbolen. Det är vår gemensamma ståndpunkt. Vi är beredda att löpa linan ut, Pär Granstedt. I så fall, liksom Danmark nyligen gjorde i ett annat ärende, prövar vi vad det till slut leder till. Danmark vann i sitt ärende. Jag har goda förhoppningar om att vi skulle kunna vinna den här tvisten. Jag utgår från att vi får de andra riksdagspartiernas Prot. 1988/89:56

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser dels att vidta åtgärder mot det ökande bruket av terrängfordon för barmark, dels skärpa regleringen av snöskotertrafik i relativt orörda naturområden. Jag kan inte hålla med Roy Ottosson när han säger att terrängfordon får användas praktiskt taget helt fritt. Den i interpellationen nämnda användningen av sådana fordon för nöjesjakt på bl.a. lodjur samt för körning på granoch tallplanteringar, är exempel på terrängkörning som är förbjuden enligt gällande lagstiftning. Terrängkörningslagen sågs över senast år 1985 då regeringen för riksdagen redovisade en översyn av hela lagstiftningen om terrängkörning. Redovisningen föranledde ingen åtgärd från riksdagens sida. Terrängkörning regleras i terrängkörningslagen från år 1975. Enligt lagen är i princip körning i terräng med terrängfordon och motorfordon förbjuden i hela landet på barmark samt på snötäckt skogsmark med plantoch ungskog. Tillåten är endast körning som uppenbart inte kan skada skogen. Vidare är terrängkörning förbjuden även på snötäckt mark inom tolv större fjällområden som regeringen har beslutat om. Med stöd av terrängkörningslagstiftningen har även flera länsstyrelser begränsat eller förbjudit terrängkörning inom vissa andra områden. Terrängkörning kan också regleras i natur som skyddas med stöd av naturvårdslagen. Enligt jaktlagen får jakt, förföljelse eller spårning av vilda djur inte ske med hjälp av motordrivna fordon. Terrängkörning är, som jag nu har redovisat, redan omgärdad av en rad restriktioner. Det är således inte tillåtet att fara fram med snöskoter på det sätt Roy Ottosson beskrivit. Jag finner emellertid den nuvarande situationen otillfredsställande. Den lagstiftning vi har för att skydda vår miljö och natur måste efterlevas. Det är därför viktigt att tillsynen av terrängkörningen skärps. Den nu arbetande utredningen som ser över naturvårdslagen har också i uppdrag att pröva om möjligheterna till bevakning och tillsyn av terrängkörningen behöver förbättras. Jag förutsätter att utredningen kommer att föreslå de åtgärder som bedöms nödvändiga för att förhindra onödiga störningar av vår naturmiljö. I miljöoch energidepartementet bereds nu ett förslag från naturvårdsverket om ändring i terrängkörningslagstiftningen. Syftet är att utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta samtliga motordrivna fordon och att kunna lägga ett sådant lagförslag för riksdagen under våren.

Herr talman! För två år sedan, den 14 januari 1987, överlämnade naturvårdsverket ett förslag till ändring av terrängtrafiklagstiftningen till regeringen. Sedan dess har ingenting hänt, och man kan fråga sig varför. Det är två år där man har underlåtit att göra något. Under tiden har det skapats en växande marknad i Sverige för terrängfordon. Det går att registrera många terrängfordon antingen som arbetsredskap eller som traktorer. Då är det fritt fram, eftersom terränglagstiftningen inte gäller i dessa fall. Det är detta som delvis har föranlett frågan. Vi har sett vad som hände när det gäller snöskotrarna. Inte heller beträffande dem ville regeringen ta något initiativ, och man ville inte lagstifta när de kom ut på marknaden. Man ville vänta och se. Det som hände var att man fick en explosionsartad tillväxt på snöskotermarknaden, och marknaden blev etablerad. Snart hade var man i glesbygden en snöskoter, och man körde den friskt. Därefter kom inskränkningarna. Men det blev mycket svårt att tillämpa dem, eftersom marknaden var etablerad. Vill man förhindra sådant måste man stämma i bäcken, och man måste stämma i tid. Man kan ju inte ställa en polis i varje buske, utan man måste se till att fordonen inte finns ute och kan användas fritt. Exempelvis snöskotrar används ganska friskt för att jaga eller spåra vilda djur. Det är inget märkvärdigt med det. Så är det i Sverige. Det finns ingen möjlighet att kontrollera detta. I inlandet är det ett känt problem att man kör med snöskotrar på vägar. Det är olagligt naturligtvis. Ibland kör man fort, över 100. Det händer även olyckor. Men det går inte att kontrollera sådant, eftersom det inte går att ha poliser överallt. Felet är naturligtvis att man bokstavligen har släppt lös sådana här fordon över hela landet. Nu gör man det också beträffande terrängkörningsfordon för barmark, även om fordonen är registrerade som traktorer eller arbetsredskap. Detta är att beklaga. En annan aspekt handlar om fjällområdena. Där är marken mycket känslig. Det är hedmark, som mycket lätt skadas av de här fordonen. I de områdena har användningen av dessa fordon ökat markant. Den ökningen har också kommit efter det att terrängkörningslagstiftningen infördes. Den har dessutom i hög grad kommit efter det att diskussionen om dessa barmarksfordon kom i gång. Att denna kraftiga ökning varit möjlig beror dels på vad jag sagt, att man kan registrera fordonet som arbetsredskap eller traktor, dels på att det finns en lucka i terrängkörningslagen. Det gjordes en ändring eftersom det var problem med att man uppe i fjällen på vårvintern kan behöva köra med snöskoter även över barmarksfläckar för att kunna klara av renskötseln. Men den lucka som då uppstod har utnyttjats så att man nu kör med en rad fordon under hela sommaren och långt in på hösten. På detta sätt kör man sönder marken uppe i fjällområdena. Det är också denna lucka som naturvårdsverket vill täppa till genom sitt förslag. Nu har Birgitta Dahl i sitt svar lovat att vi skall få en ändring i år. Bättre sent än aldrig, men beträffande att skärpa tillsynen av terrängkörningslagen ställer man sig litet frågande inför hur det egentligen skall kunna gå till. Jag tror att man måste lagstifta om vilka som får ha sådana här fordon. Det skall enbart handla om fen nyttoanvändning — dessa fordon skall inte släppas lös — Prot. 1988/89:56 för nöjeskörning, eftersom det helt enkelt inte går att kontrollera. 27 januari 1989 Jag måste också fråga statsrådet: Varför har det dröjt två år? Det lagförslag som kom från naturvårdsverket var väl genomarbetat. Man hade arbetat med det i ungefär fem års tid. Remissinstanserna var också mycket nöjda med det. Nu har vi två förlorade år bakom oss då vi fått många problem i landet. Jag vill också fråga om en annan detalj. Visst kan man i naturvårdsområden och nationalparker inskränka snöskoterkörningen. Men det gör man inte alltid, utan man har snöskoterleder. Naturvårdsområdena och nationalparkerna representerar några få promille av landets yta, och man tycker att det skulle kunna få råda frid någonstans, så att man där slapp höra snöskotrar som far fram. Dessa fordon bullrar mycket kraftigt och hörs långt, framför allt i fjällområdena. Där hörs bullret miltals. I skogsområden handlar det om kilometrar. Det räcker egentligen med att en enda snöskoter är ute och vrålar för att friden skall brytas för alla de andra som är ute och vill rekreera sig. Jag tycker det vore motiverat att säga att de få promille av landets yta som nationalparkerna utgör borde fredas helt och hållet från den här typen av fordon. Jag vill fråga Birgitta Dahl om hon är beredd att verka i den riktningen.
Herr talman! Jag tror att Roy Ottosson kan påminna sig från den debatt som vi hade nyligen om helikoptertrafiken att jag har den uppfattningen att vi i naturen bör freda oss själva och de djur och växter som finns där så mycket som möjligt från buller, oväsen och annat som inte hör hemma där. Det gäller också att göra det i tid. Jag kan berätta att jag i början av 70-talet som riksdagsledamot motionerade om stränga regler för snöskoteranvändning, liksom för övrigt för båttrafiken. Precis lika trist som att bli störd av dessa terrängfordon är det att gå upp en tidig sommarmorgon då friden bryts av en vrålande racerbåt som stör både människor och djur. Vi behöver en skärpt reglering på det här området, och det kommer också en sådan. Frågan om hur fort det går nu i vår beror på om vi behöver en lagrådsremiss eller inte — det kan påverka med några veckor. Vi behöver också ett större ansvarstagande och bättre moral hos enskilda människor. Vi behöver bättre kunskaper och bättre hänsynstagande. Detta bör vi gemensamt verka för. Nu finns dessutom framtaget en sorts utbildningsoch opinionspåverkanspaket, den s.k. snöskoterboken med en studiehandledning. Det är ett försök från samhällets och myndigheternas sida att påverka dem som använder sådana här fordon. Vi måste använda oss av alla dessa vägar. Det handlar om lagstiftning och påverkan på människors attityder — där man kan tala om att det finns ett ansvar som en del av allemansrätten. Det handlar också om att kommun, länsstyrelse, polis och andra skärper sin tillsyn av verksamheten.
Herr talman! Jag fick inte svar på frågan varför det har dröjt. Jag frågar mig fortfarande vad det är i förslaget från naturvårdsverket som är kontroversiellt och som gör att det har dröjt två år från det att regeringen fick ett färdigt förslag till lagändring, som faktiskt är ganska modest. Jag har förslaget framför mig här. Det handlar inte om några stora saker, utan det borde vara ganska enkelt att snabbt få igenom det. Men det har alltså dröjt två år. Nu utlovas en ändring detta år. Men man frågar sig fortfarande vad som är så kontroversiellt. Det är klart att man kan moralisera över människors beteende. Men när man släpper in snöskotrar och nu också barmarksfordon, då kan man säga att man tillåter en ny kommersiell kultur att etablera sig. Det finns en aktiv marknadsföring från dem som tillverkar dessa fordon. Det hela blir populärt och sprider sig, och vi får problem. Detta kan man moralisera över, men jag tycker det är fel att göra det. Vi skall stämma i bäcken och inte släppa igenom sådant här, när man vet att det bara blir problem och att det är svårt att strypa åt verksamheten efteråt. Den lilla del som verkligen är nyttoanvändning kan man mycket väl låta finnas och utvecklas på ett bra sätt. Vad det gäller är den rena nöjesåkningen, som egentligen inte är till någon nytta. Jag ställer mig litet frågande inför Birgitta Dahls engagemang, att först engagera sig mot etableringen av barmarksfordon men sedan tillåta dem att etablera sig starkt i landet och inte göra någonting åt det hela utan vänta så länge som möjligt. Det är helt fel metod om man vill komma fram till något. Jag vill därför upprepa frågan: Varför dröjer det? Jag vill också gärna veta hur långt man är beredd att gå i det lagförslag som tydligen skall komma under året. Går man längre än naturvårdsverket, eller blir det precis samma förslag?

Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig om jag kommer att göra något för att klorering av kyloch processvatten vid kraftverk och industrier skall prövas enligt miljöskyddslagen.

Är det emellertid på det sättet att verksamheten i fråga inte är tillståndspliktig är det i stället en uppgift för tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen eller eventuellt miljöoch hälsoskyddsnämnden, att med stöd av miljöskydddslagen meddela de nödvändiga förelägganden eller förbud som kan behövas för att lagens bestämmelser skall efterlevas. När det gäller verksamhet som inte kräver tillstånd har också naturvårdsverket möjlighet att hos koncessionsnämnden begära att verksamheten förbjuds eller att nämnden meddelar särskilda föreskrifter om försiktighetsmått. Miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969. Dessförinnan prövades frågor om utsläpp av avloppsvatten enligt dåvarande vattenlagen av vattendomstolen. Enligt särskilda övergångsbestämmelser till miljöskyddslagen skall mål som vid tiden för miljöskyddslagens ikraftträdande var under handläggning hos vattendomstolen bli kvar där och handläggas enligt äldre bestämmelser. Vad angår Ringhals kärnkraftverk, som Hans Leghammar berör i sin interpellation, påbörjades prövningen av verksamheten före den 1 juli 1969, dvs. före miljöskyddslagens ikraftträdande. Verksamheten är således prövad av vattendomstolen som genom domar åren 1969 och 1972 fastställde villkor för verksamheten. Enligt vad jag har fått veta gäller alltjämt prövotid för vissa frågor. När det gäller tillsättning av klor till kylvattnet framgår av vattendomstolens domar i fråga om Ringhals att särskilda villkor har fastställts, vilka bl.a. innebär att kloreringen inte får leda till att avloppsvattnet påverkar recipienten på något nämnvärt sätt. Naturvårdsverket genomförde år 1983 försök som visade att kloreringen inte har effekter på fisk i recipienten och att säkerhetsmarginalerna är betryggande. Vid detta tillfälle diskuterades ännu inte halogenerade organiska ämnen. Genom att frågan aktualiserats har nya undersökningar inletts. I dessa ingår analys av kylvattenprov från Ringhals med avseende på dioxin. Skulle det visa sig att oacceptabla utsläpp av miljöfarliga ämnen förekommer har vattendomstolen möjlighet att skärpa villkoren. Jag vill därför sammanfattningsvis svara Hans Leghammar, att lagstiftningen ger möjlighet till prövning av denna fråga. Jag ser allvarligt på dioxinproblemen och följer noga de pågående undersökningarna.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på min interpellation. Det har tyvärr inte lugnat mig när det gäller den oro som jag känner inför dessa utsläpp. Havets organismer har inte heller fått någon garanti för att kloreringen inte skadar dem. I det skrivna svaret använder miljöministern cirka en och en halv A4-sida för att konstatera att det inte finns någon miljöskyddslag som gäller för den miljöfarliga verksamhet som kloreringen vid Ringhals innebär. Miljöministern konstaterar vidare med några svepande ursäkter att det skall så förbli, på grund av några kryphål som finns i lagen. Jag frågar Birgitta Dahl rakt på sak: Är det nu inte mycket hög tid för oss att täppa igen alla de kryphål som finns i den svenska miljölagstiftningen? Vi i miljöpartiet de gröna kräver en total revidering av miljölagarna så att vi får en samlad miljöbalk som lappar ihop alla gamla splittrade lagar som finns i dag. Ställer Birgitta Dahl upp på detta? Miljöministern säger vidare i sitt svar att vattendomstolen en gång i tiden har ställt krav på att klorering inte får leda till att avloppsvattnet påverkar recipienten på något nämnvärt sätt. I dag har vi således ett system som innebär att naturens organismer måste leta sig in på byråkraternas skrivbord för att tala om att utsläppen är farliga för deras fortplantning. Enligt min uppfattning borde det vara precis omvänt i lagen, så att den som vill använda kemikalier också skall bära ansvaret för att inte skador inträffar på vår natur. Den som är miljöansvarig på Ringhals sade i en intervju i programmet Kanalen för några veckor sedan att det inte finns någon garanti för att kloreringen inte skadar livsbetingelserna på lång sikt. Därför vill jag till sist fråga miljöministern vilka straffpåföljder de ansvariga inom Ringhals kan påräkna om det visar sig att utsläppen har varit farliga under denna långa tid. Om det inte finns någon sådan möjlighet att straffa dem är det faktiskt fritt fram för klorering och dioxinbildning tills naturvårdsverket kan bevisa motsatsen. Det lär enligt uppgift ta minst ett år innan verket kan komma med det resultatet.
Herr talman! Den beskrivning som Hans Leghammar gör av rättsläget är felaktig. Grundprincipen i svensk lagstiftning är att man icke kan stifta lagar som skall gälla retroaktivt. Beträffande Ringhals och annan verksamhet som tillkom före miljöskyddslagen gäller den tidens lagar. I det här fallet gäller vattenlagen, och den skall tillämpas även nu. Inom ramen för denna lagstiftning prövar man nu när nya omständigheter har tillkommit om man behöver skärpa kraven. Dioxinproblemet var ju inte känt vid den tidpunkt då man först fastställde villkoren. Samhället står därför inte alls utan medel att ingripa när nya omständigheter tillkommer. Jag vill säga till Hans Leghammar att de nya analyserna kommer att ligga till grund för de ställningstaganden som samhället skall göra när det gäller nya villkor. Jag får inte tala om för myndigheter vad de skall göra i det här enskilda fallet. Däremot uttrycker jag en viljeyttring, som de skall följa, när jag säger att jag ser mycket allvarligt på dessa problem. Jag förutsätter självfallet att de myndigheter som enligt lagen har att övervaka miljöintressena ingriper med all den kraft som erfordras. Samtidigt vill jag passa på att tala om att vi med anledning av detta har undersökt hur det är när det gäller de övriga kärnkraftsanläggningarna. Där har man mekanisk rening. Jag tror att vi i framtiden kommer att få en övergång till metoder som inte innebär de risker som den här metoden uppenbarligen innebär.
Herr talman! Birgitta Dahl har många gånger i den här salen talat om viljeyttringar för en god miljö. Jag kräver faktiskt att vi går ifrån viljeyttringar till raka konkreta åtgärder. Jag tycker att det saknas enormt mycket på det området i den socialdemokratiska miljöpolitiken. Det är viljeyttringar och viljeyttringar. Miljöministern undviker i princip varenda fråga som jag har ställt. Jag skall koncentrera mig på den sista frågan. Hur skall de ansvariga på Ringhals straffas om vi kan konstatera att dessa utsläpp verkligen är farliga? Vilken retroaktiv lagstiftning tänker miljöministern använda och vilken straffpåföljd kommer de att få?
Herr talman! Jag tänker inte falla för frestelsen att ingripa i domstolars eller andra myndigheters ämbetsutövning. Den nu tjänstgörande talmannen sitter också i konstitutionsutskottet och vet att jag som ledamot av regeringen inte får göra det. Däremot kan jag föreslå nya lagar. Och jag kan följa att myndigheterna utövar sina skyldigheter på ett sätt som är tillräckligt bra. I och med den miljöproposition som riksdagen behandlade förra året skärptes lagstiftningen, tillsynen och kontrollen, och det uttalades att miljöhänsyn i fortsättningen skall väga tyngre både vid tillståndsgivning, kontroll och val av straffpåföljd. Straffen för miljöbrott skärptes också. Under den tid som har gått sedan dess har vi också fått se att myndigheter och rättsväsen uppträder mer aktivt än tidigare. Det finns fortfarande mycket kvar att göra på detta område. Därför pågår just nu i regeringskansliet en översyn av miljölagstiftningen i syfte att skärpa den ytterligare. Den vägen skall jag gå, med iakttagande av grundlagar och respekt för övriga av riksdagen stiftade lagar.
Herr talman! Här kom viljeyttringarna igen. Men vilken lagtext är det som Birgitta Dahl skall använda vid en sådan här straffpåföljd för de ansvariga på Ringhals? Vilken gällande eller retroaktiv lagstiftning är det som man eventuellt kan planera?

Herr talman! Det problem som har avslöjats vid Ringhals består inte i att man har överträtt gällande regler utan att de regler som gällde inte var tillräckligt hårda på denna punkt, därför att man när tillståndet gavs inte hade tillräcklig kunskap om dioxinproblemet. Detta är något som vi kommer att få uppleva på många områden — att villkoren för tillstånd kommer att behöva skärpas eller t.o.m. att tillstånd återkallas, därför att vi nu med stor systematik söker upp miljöproblemen och ser till att vi gör något åt dem.

Jag hälsar er välkomna till den allmänpolitiska debatten. Före debatten kommer jag att föreslå nya regler i avsikt att skapa en livligare diskussion och former som jag hoppas skall främja meningsutbytet. Det är viktigt att riksdagen underlättar för medborgarna att få del av det politiska budskapet. Innan jag redovisar de nya reglerna vill jag säga något om hur förslagen till förändringar kommit till. Efter höstens allmänpolitiska debatt fick jag vädjanden och påstötningar från många håll, bl.a. från partiledarna och riksdagspartiernas gruppledare, att det i hög grad var önskvärt att genomföra förändringar. Partiernas representanter i talmanskonferensen, vice talmännen och jag själv har diskuterat formen för den allmänpolitiska debatten. Från alla partier har man varit positiv till förändringar. Jag har satt stort värde på den öppna och konstruktiva anda i vilken diskussionen förts såväl i denna fråga som beträffande andra uppslag till förändringar i riksdagsarbetet. Men självfallet har det funnits olika uppfattningar på enskilda punkter. Det föreliggande förslaget är en sammanvägning av vad riksdagspartierna har fört fram. I diskussionen har partierna fått ge och ta på olika punkter. Trots olika uppfattningar om debattordningen har vi lyckats nå bred enighet om att vi skall pröva det föreliggande förslaget. Fem av partirepresentanterna i talmanskonferensen har anslutit sig till förslaget. Endast moderata samlingspartiets representant har anfört att han inte anser sig kunna acceptera att denna debattordning till alla delar prövas. Jag vill för egen del framhålla att om vi skall kunna ge riksdagen en starkare position i den allmänna debatten måste vi pröva något nytt. Det förslag, som nu läggs fram är ett sådant försök. Om det nya visar sig inte hålla måttet skall vi naturligtvis försöka hitta en annan modell. Dagens och morgondagens debattordning är alltså inte något prejudikat för hur det blir i framtiden. Jag föreslår kammaren att följande regler skall gälla för den allmänpolitiska debatten: De särskilt utsedda företrädarna för riksdagens partigrupper får i partiledardebatten och ekonomidebatten tala längst 15 minuter och i dagens övriga ämnesdebatter längst tio minuter. Statsministerns första anförande i partiledardebatten och finansministerns anförande i ekonomidebatten får vara längst 15 minuter. Övriga huvudanföranden av statsråden får vara längst tio minuter. Tiden för statsrådens särskilda inlägg begränsas till sex minuter. Detta gäller dock inte statsministerns andra och tredje inlägg i dagens partiledardebatt. Alla debattdeltagare — såväl ledamöter som statsråd — får tala i längst sex minuter i sitt huvudanförande. Statsråden kan få ordet för särskilt inlägg om längst sex minuter. De föreslagna debattreglerna innebär ingen begränsning av replikrätten. Såväl i dagens debatt som i de ämnesdebatter som kommer att hållas i morgon är det tillåtet att i replikskiftena bemöta alla talare som deltar i de aktuella debatterna. Enligt uttrycklig föreskrift i riksdagsordningen skall beslut om debattbegränsningar fattas utan föregående överläggning. Jag kommer därför inte att lämna ordet fritt i denna fråga. Sedan kammaren fattat sitt beslut, men innan vi övergår till den allmänpolitiska debatten, kommer jag att ge Lars Tobisson ordet för att han skall få möjlighet att kort förklara moderata samlingspartiets ståndpunkt till debattordningen.

Herr talman! Jag tror att vi alla här i kammaren tycker det är bra att talmannen vill förbättra arbetsvillkoren i riksdagen. Som företrädare för moderata samlingspartiet vid de överläggningar som förts har jag tillstyrkt flera av de förändringar av debattreglerna som just beslutats. På två viktiga punkter har emellertid vi moderater en annan uppfattning. I båda fallen går vår avvikande mening tillbaka på strävan att stärka riksdagens — och riksdagsledamöternas — ställning. Den första invändningen riktar sig mot det förhållandet att statsministern tillåts både inleda och avsluta den första s.k. partiledarrundan. Det normala är att alla deltagare i en sådan debattomgång får göra lika många inlägg, även om de kan vara olika långa. I enlighet med parlamentarisk praxis borde i dagens debatt oppositionens främsta företrädare ha fått komma till tals före statsministern. Vår andra invändning gäller det förhållandet att någon annan än riksdags ledamöterna själva bestämmer vilka debattämnen som är så viktiga att de skall framhävas särskilt och tilldelas mera tid än andra frågeområden. Enligt vår mening borde hela debatten efter partiledarrundan i görligaste mån ha organiserats i debattomgångar kring skilda ämnen med samma regler för tidstilldelningen som nu kommer att gälla för avsnitten om social välfärd och miljöpolitik. Talmannen framhöll att dagens debattordning endast är ett försök, som inte utgör något prejudikat för framtiden. Vi moderater förutsätter att det blir förändringar till nästa allmänpolitiska debatt.

Herr talman! 1988 var året som kallades för möjligheternas år. Runt om i världen föddes hopp om fred och samförstånd. Allra tydligast var detta i de länder som drabbats av de regionala konflikterna. I Namibia och Angola, Afghanistan, Iran/Irak och Centralamerika syntes vägen till fred nu äntligen vara inom räckhåll. Men 1988 var också året då det för allt fler människor stod klart att många samhällsproblem inte kan lösas inom ramen för vare sig det kommunistiska samhällssystemet eller den renodlade kapitalistiska modellen. I Sovjetunionen och Östeuropa har vi under senare år åsett hur det hårt centralstyrda kommunistiska samhällssystemet inte förmår tillgodose för människorna angelägna behov. Nu vill de sovjetiska ledarna gå nya vägar, bryta sönder byråkratin och öppna samhället. Slagorden är perestrojka och glasnost. Delegationer kommer till Sverige för att studera hur vi lyckats förena frihet, trygghet och personligt ansvar med solidaritet med medmänniskor. I västvärlden blomstrar kapitalismen. Men inte för alla. Stora öar av ofärd breder ut sig i framför allt de stora städerna. Arbetslösheten är hög, de sociala klyftorna ökar och stora stadsdelar förslummas. I vissa länder verkar det som om man inte ens bryr sig om de arbetslösa, de hemlösa, de allra svagaste. Allt fler människor vänder sig också bort från samhället. Valdeltagandet sjunker, och den så ärofulla västerländska demokratin är inte lika förankrad i länder med ett valdeltagande under 50 960. Sedan nyliberalismen demonstrerat sin oförmåga att lösa en så grundläggande fråga som rätten till arbete ökar också i dessa länder intresset för den svenska modellen. Med den socialdemokratiska politiken har vi lyckats ta oss igenom och övervinna den ekonomiska krisen utan att urholka välfärden. Samtidigt har vi pressat ner arbetslösheten mot 1 96, vilket vi är i det närmaste ensamma om. Industriinvesteringarna kommer i år att ligga inte mindre än 80 96 över 1982 års nivå. De akuta hoten mot den svenska modellen är avvärjda. För första gången sedan 1962 är statsbudgeten totalbalanserad. Trots detta har utrymme skapats för betydelsefulla och angelägna reformer. Föräldraförsäkringen förlängs den 1 juli i år till tolv månader till en kostnad av inte mindre än 3 200 milj.kr. Den 1 juli 1991 kommer föräldraförsäkringen att vara fullt utbyggd, dvs. ge ersättning till föräldrarna fram till dess barnet blir ett och ett halvt år. Det är en stor trygghetsoch frihetsreform för de svenska barnfamiljerna som därmed blir verklighet. Satsningar görs på kulturen, miljön, rättsväsendet och de handikappade, samtidigt som marginalskatten kan sänkas med 8-9 miljarder kronor. Årets budget är alltså en reformbudget. Redan den 1 januari i år höjdes dessutom pensionerna väsentligt. Ändå tvingades vi att inleda budgetarbetet med att betala räkningen för de borgerliga underskottsåren. När budgetunderskottet skenade i väg steg statsskulden och räntebördan ökade. Vi har nu balans i budgeten, men statsskuldräntorna tar ändå 14 96, eller 58 000 milj.kr., i anspråk av statens utgifter. Hade vi sluppit den utgiften, alltså mer än vad arbetsmarknadspolitiken, barnbidragen, arbetsskadeförsäkringen och hela armén kostar tillsammans, hade naturligtvis än fler reformer kunnat genomföras. Efter den akuta krispolitiken är det nu möjligt för socialdemokratin att ägna tid, kraft och engagemang åt långsiktiga och övergripande uppgifter: - Arbetsmiljökommissionen har tillsatts för att göra något åt de arbetsplatser där de antällda riskerar sin hälsa. Det fjärde stora uppdraget för socialdemokratin — att rädda miljön — kommer i allt större utsträckning att styra samhällsutvecklingen på alla nivåer. Att ersätta kärnkraften med nya energikällor är en av de viktiga uppgifterna. Vi har redovisat riktlinjer för en ny skattepolitik som skall stimulera arbete och sparande och motverka skatteplanering och skattefusk. - Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete för att Sverige skall nå målet om nära och varaktiga relationer till EG utan att äventyra neutralitetspolitiken. Sedan länge gör Sverige viktiga insatser i regionala konfliktområden. Under den senaste tiden har vi direkt medverkat för att åstadkomma en öppning i den svåraste av alla konflikter — den i Mellanöstern. Jag kan försäkra oroliga chefredaktörer och journalister att utan förmåga att delegera och utan tillgång till skickliga departementschefer skulle det inte varit möjligt att på så bred front, på så kort tid, bedriva en så handlingskraftig politik. Därför kommer jag att fortsätta att leda regeringen på samma sätt och efter samma principer som hittills. I samma ögonblick som vi uppnår balans mellan statens utgifter och inkomster höjs röster för kraftigt ökade offentliga utgifter. Som om det inte vore nog med de 58 miljarder kronor vi redan betalar i statsskuldräntor. Jag vill bestämt varna för en utveckling som skulle öka inflationen och försämra vår konkurrenskraft. Vi vet ju av erfarenhet hur snabbt en släpphänt politik kan undergräva både nationens och individens ekonomi. Men visst är det glädjande att inställningen till den offentliga sektorn åter håller på att bli mer positiv, bl.a. inom delar av borgerligheten. Det är inte så länge sedan den beskrevs som ett systemfel, som ett tärande inslag i samhällsekonomin. | När snålblåsten under 80-talet ven kring den offentliga sektorn, var det vi socialdemokrater som stod upp till försvar för den generella välfärdspolitiken. Nu har den stormen bedarrat. I tre val under 80-talet har väljarna sagt nej till nyliberalismen och systemskiftespolitiken.

Framgångarna har legat i förmågan att uppnå en kombination av dessa oftast motstridiga mål på en hög nivå.” Alltjämt finns det dock ett parti som ställer sig vid sidan av huvudfåran i svensk politik. Moderaterna har ingenting lärt av de gångna åren. De har inte heller glömt något av sin nyliberala politik. I en artikel för en tid sedan i Svenska Dagbladet proklamerade Carl Bildt att 90-talet måste bli systemskiftenas decennium. Trots att moderaterna har förlorat en fjärdedel av sina väljare sedan början av 80-talet, trots att konservativa partier i flera västeuropeiska länder förlorar terräng, och trots att svenska folket ställer upp bakom den offentliga sektorn, trots detta vidhåller moderaterna sin systemskiftespolitik. Fortfarande vill man försämra sjukförsäkringen. Statsbidragen till kommunerna skall dras ned med sex miljarder kronor. Pensionärerna skall få sänkt delpension och hyresgästerna högre hyror. Allra längst går man i sin skattepolitik. Redan nästa år skall statens inkomster minska med 20 000 milj.kr. Dessutom föreslår man 22 olika lindringar av kapitalbeskattningen — sänkt förmögenhetsskatt, sänkt omsättningsskatt på aktier, slopad ”valpskatt”, sänkt skatt på fastigheter och sänkt arvsoch gåvoskatt. Moderaternas skattepolitik kommer allvarligt att försämra statsfinanserna, urholka välfärden och kraftigt gynna höginkomsttagarna. Och inte nog med detta. I moderaternas Sverige skall den generella välfärden inte få byggas ut mer. Kommunernas tillväxt skall nämligen upphöra. I sin kommunal-ekonomiska motion tar moderaterna definitivt bladet från munnen och visar var de står: ”Huvudproblemet med den offentliga sektorn är att den är alltför stor.” Inom socialdemokratin har debatten om den gemensamma sektorn en helt annan utgångspunkt. Vi diskuterar: hur vi bättre skall ta till vara de anställdas engagemang och kunnande, hur medborgarnas valfrihet inom den gemensamma sektorn skall öka, hur vi skall kunna tillgodose nya behov utan att alltid tillföra nya resurser. Men låt mig i den grundläggande frågan vara alldeles tydlig. Vi socialdemokrater anser att alla människor som bor i vårt land skall vara fullvärdiga medborgare. Detta ställer krav på en medborgarrätt som omfattar alla, som För att klara dessa och andra rättigheter har vi socialdemokrater steg för steg — ibland under hårt borgerligt motstånd — byggt upp en gemensam sektor. Den frihet och trygghet som är så karakteristisk för det svenska samhället vore inte möjlig utan den gemensamma sektorn. Våra diskussioner om den offentliga verksamheten syftar alltså till att utveckla den gemensamma sektorn, inte att avveckla den. Där har det historiskt gått en avgörande skiljelinje mellan arbetarrörelsen och högern. Den skiljelinjen består mellan dagens socialdemokrati och moderaterna. Herr talaman! Sverige är ett bra land att leva och bo i. Sysselsättningen är hög, välfärden är utvecklad, och många människor känner stolthet över vårt land. Nu står vi inför ett nytt decennium. Stora och viktiga arbetsuppgifter ligger framför oss. Den ekonomiska politikens övergripande mål är allas rätt till arbete. Men det ställer krav på konsekvens och långsiktighet inom den ekonomiska politiken och att man ibland vågar ta beslut som åtminstone på kort sikt kan vara impopulära. Under 90-talet skall medborgarrrätten fördjupas och utvecklas. Ytterst handlar det om människornas livskvalitet. I Europa pågår en utveckling som innebär att hindrande gränser och barriärer rivs för att bana väg för öppenhet och samverkan. Sverige står inför avgörande beslut när det gäller förhållandet till Europa. EFTA:s statsministermöte i Oslo i mars kommer här att spela en stor roll. Broar byggs mellan länder och intressen snart sagt varje dag. Sveriges roll kommer även fortsättningsvis vara att försöka bidra till fred och samförstånd, inte minst i de regionala konflikterna. Det är från de här utgångspunkterna som den socialdemokratiska regeringen kommer att bedriva sin politik under denna mandatperiod.

Herr talman! Jag har många gånger i denna talarstol talat om de förändringar som nu sker i vårt Europa, om hur gamla gränser rivs och ett nytt samarbete växer fram — ett nytt Europa börjar gestalta sig framför våra ögon. Det gäller i Västeuropa — arbetet inom EG med ett nytt gränslöst samarbete. Det gäller i Östeuropa — jag har själv haft möjlighet att följa förändringarna, förväntningarna och framtidsdrömmarna i Estland. Jag tycker att det är viktigt att vi svenskar är med när gamla gränser rivs och ett nytt samarbete växer fram. Det är viktigt att vi ser till att morgondagens svenskar har samma möjligheter som morgondagens andra européer när detta nya Europa växer fram, så att de kan resa, studera, leva och arbeta varhelst i detta det nya samarbetets Europa de vill. Det är därför vi moderater har lagt fram förslag om en stegvis anslutning av Sverige till det västeuropeiska EG-samarbetet. Det är därför vi har lagt fram förslag om hur vi på olika sätt skall utveckla relationerna till de länder som nu håller på att förändras i Östeuropa på andra sidan Östersjön. Sverige tillhör Europa, och det är Europa som är vår framtid. Därför blir jag både bekymrad och bedrövad när jag hör de röster som vill slå igen alla dörrar och stänga oss ute från mycket av det europeiska samarbetet. När miljöpartiet och vpk säger nej, nej och nej till Europa och EG-samarbetet handlar det faktiskt om isolationism, pessimism och blockering av Sveriges, och inte minst ungdomens, framtidsmöjligheter. Jag tror säkert att kommunisterna har sina motiv för att säga nej till Sveriges möjligheter att medverka i ett fördjupat samarbete mellan Västeuropas demokratier. När det gäller miljöpartiet handlar det kanske mer om en allmän motvilja mot handel över gränserna. Tillsammans utgör de dock något av ett Europafientligt block. Och detta Europafientliga block riskerar att blockera Sveriges framtidsmöjligheter. I Aftonbladet i måndags skrev Anna Lindh, ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, att socialdemokraterna verkar ha tappat självförtroendet och tron på de egna idéerna. Det kanske inte är så konstigt, om man tänker efter. Vart vi än vänder oss i världen ser vi nämligen en de socialistiska idéernas kris. Socialistiska system och socialistiska lösningar fungerar inte. Överallt är man i färd med att försöka avveckla gamla socialistiska strukturer och komma bort från gamla, felaktiga och farliga socialistiska lösningar. Den socialistiska idén som sådan verkar befinna sig i inledningsskedet av en historisk avvecklingsperiod. Det är i stället de fria ekonomiernas, de fria systemens och de fria tankarnas samhälle som står för framsteg och förbättringar i dagens värld. Det vi ser i andra länder ser vi faktiskt också i vårt eget land. De offentliga systemen verkar inte riktigt fungera. På område efter område ser vi hur kostnaderna bara stiger, men kvaliteten på den service som detta system skall ge sjunker. Det är lätt att ta exempel — sjukvården och operationsköerna. I exempelvis Göteborg står i dag mer än 300 människor i kö för att få en livsnödvändig hjärtoperation. Det är fråga om människor vilkas liv hänger på en skör tråd. De lever ofta med svåra smärtor och under betydande psykisk press. De står i den kö som detta system har förorsakat. Det gäller också bristen på nya lärare i skolan. Nästan var tredje plats i den nya lärarutbildningen står i dag tom därför att läraryrket inte anses tillräckligt attraktivt. Vi har haft en skola där man försökt avveckla betygen. Ibland har man avvecklat böckerna. Men vi måste faktiskt ha lärare i den svenska skolan. Vi ser krisen i barnomsorgen där daghem stänger. I Stockholm är i dag ett sjuttiotal daghemsavdelningar stängda av olika skäl. Föräldrar som inte haft möjlighet att välja någonting annat än kommunalt dagis, därför att alla andra alternativ har politiskt motarbetats, står handfallna när dessa offentliga alternativ inte längre fungerar. Det här är ögonblicksbilder. Det finns många fler — vi alla i denna kammare känner till det väl. Jag vet att vi aldrig klarar av att lösa dessa problem om vi inte frigör oss från de stora centraliserade lösningarna, de monopolsystem på välfärdens område som framför allt socialdemokraterna byggt upp under de senaste decennierna. Vi kan aldrig lösa sjukvårdens kostnadsoch kvalitetsproblem om vi inte bryter ner dessa jätteapparater och ger individer, de sjuka, dem som behöver stöd lika väl som de anställda inom vården, möjlighet till inflytande och faktisk valfrihet. Vi har föreslagit ett sjukvårdsförsäkringssystem som ger alternativ, som ger konkurrens och som ger bättre kvalitet. Det är självklart bra för alla dem som behöver vård. Det är självklart bra också för alla dem som arbetar inom den stora vårdsektorn. Vi kan heller aldrig klara av skolans problem om vi inte ger mer av inflytande till dem som faktiskt gör det viktiga jobbet ute i skolorna. Vi måste ha förtroende för lärare, för skolledare, för dem som så att säga står vid fronten. Vi måste avskaffa mycket av reglering, styrning och administration. Det är just detta som vi har föreslagit. Vi klarar aldrig av barnomsorgens problem om vi inte ger föräldrarna själva möjligheter att välja hur just de vill att just deras barn just då skall få sina omsorgsproblem lösta. Detta är kärnan i de förslag om vårdnadsbidrag och annat som vi har gemensamt med centern och folkpartiet. Det är lätt att se i de senaste årens debatter hur förslag om hur kriserna skall lösas på punkt efter punkt kommer från oss. Det är lätt att se hur socialdemokraterna — för att låna Anna Lindhs ord — har tappat självförtroendet när det gäller välfärdsdebatten. De har i många fall låst sig i ett ganska sterilt försvar av det bestående. De verkar sakna förmågan till omprövning och omtänkande — det som nästan alla inser är en nödvändighet. Ibland låter det som om någonting skulle vara på väg. Det lät ett tag ganska hyggligt från Bo Holmberg, men vi vet alla att det inte ens bidde en tumme. Det skall sägas att det ibland låter ganska hyggligt från de olika representanterna för den s.k. kanslihushöger som med utgångspunkt i herr Feldts finansdepartement har invaderat betydande delar av regeringskansliet. Men erfarenheten säger att sannolikheten för att det blir något är ganska liten. Årets budget, årets finansplan visar upp detta mönster. Det är ganska rikt på ord, men det är väldigt tomt på åtgärder när det gäller att klara av de välfärdsproblem inom sjukvård, barnomsorg och skola som allt fler upplever som alltmer akuta. Medan socialdemokraterna har blivit ett parti som egentligen slåss för att så mycket som möjligt skall förbli vid det gamla, ser moderaterna ett klart och tydligt behov av förändringar. Det gäller faktiskt inte minst vår ekonomis sätt att fungera. Faktum är att Sverige håller på att att halka efter i förhållande till andra länder. Vi har en välfärdstillväxt, en ekonomisk tillväxt som är klart lägre än i andra jämförbara länder. Vi har prisstegringar som är klart högre än i andra länder. Tillsammans urholkar detta förutsättningarna för 90-talets välfärd i Sverige. Det är inte bra när det går bättre för andra länder än för Sverige. Det finns flera orsaker till detta, men det får inte råda något tvivel om att huvudorsaken faktiskt ligger i vårt skattesystem. Vi moderater har under 80-talets valrörelser — 1982, 1985 och 1988 — sagt att skattesystemet är dåligt och att skatterna är för höga. Det har hänt, Ingvar Carlsson, att vi fått en hel del kritik i valrörelserna för våra ståndpunkter. Men efter att med alla till buds stående medel ha försvarat detta skattesystem som de själva byggt upp har socialdemokraterna nu vänt och förklarat att detta skattesystem är både perverst och därtill ruttet. Det skattesystem som socialdemokraterna byggt upp under decennier är nu perverst och ruttet. Det är väl bra att man har kommit till denna insikt, även om det kanske kunde ha formulerats litet mera verserat. Jag skall inte sticka under stol med att vi är litet misstänksamma när socialdemokraterna talar om skatteomläggningar. Vi har nämligen lärt oss av erfarenheterna. Varje gång — 1971 och 1981 — som socialdemokraterna har talat om stora skatteomläggningar för att sänka skatten för nästan alla har — Prot. 1988/89:59 resultatet blivit ett annat. Det har blivt höjt skattetryck och högre skatter för — 1 februari 1989 praktiskt taget alla. Detta är en av orsakerna till att det inte gått så bra för Sverige som det borde ha gått. Den hemliga skiss till en omläggning av detta perversa och ruttna skattesystem som nu diskuteras innebär att man sänker 3 skatten på inkomsten men höjer skatten på boende, sparande, företagande, Partiledardebuttt så att man tar igen allt och mer därtill. Det är en höjning av skattetrycket som ligger i dessa förslag. Det kommer inte som någon sensation om jag säger att till den typen av politik kan vi moderater inte medverka. Ingvar Carlsson hade i sitt anförande en del kritiska synpunkter på moderat politik. Han hade tagit fram någon gammal skiva från valrörelserna 1982, 1985 eller 1988. Den fråga som infinner sig när man lyssnar på vad Ingvar Carlsson har att säga om moderaternas förslag att sänka skatter, förändra den offentliga sektorn, ge mer av valfrihet och konkurrens och av tillväxtstimulerande ekonomisk politik är: Har han frågat Kjell-Olof Feldt? Erfarenheten är den att det vi säger och blir grundligt utskällda för brukar litet senare dyka upp i form av förhandlingsposition från finansdepartementet. Det är möjligt att man kanske skall se det Ingvar Carlsson säger inte framför allt som ett inslag i en diskussion med oss moderater utan mera som ett inslag i en intern diskussion som pågår och som vi också sett exempel på i den offentliga pressen under den senaste tiden. Vi har sett sådana pikanta inslag som att utrikesministern skriver krönikor i Arbetet och säger att högerns idéer har fått förankring i arbetarrörelsen, t.o.m. inom regeringskansliet. De träffas ibland, men det är pikant när de skriver artiklar i pressen och kritiserar varandra. Jag kan försäkra Ingvar Carlsson om att vi moderater står för vår politik. Vi är alldeles övertygade om att det som kommer att fördjupa krisen i sjukvården, barnomsorgen, skolan och välfärden i övrigt är att bara sitta still och inte göra något. Det går inte att föra en politik som bara går ut på att allt som gjorts förr är bra, att ingenting får ändras och att man inte får ta hänsyn till verkligheten. I Sverige behöver vi förändringar: lägre skatter, valfrihet, öppenhet och konkurrens. Vi bjuder gärna på våra idéer. Vi vet att det är de som behövs, det är de som är framtidens idéer.

Herr talman! Tidningen Arbetet, socialdemokratins huvudorgan, har satt betyg på regeringens budgetproposition. Den är ”sista akten i ett politiskt, ekonomiskt mästerstycke”, enligt Arbetet. Det skrev tidningen dagen efter det att budgeten hade presenterats. I dag, ett par tre veckor senare, är det väl inte den bilden som dominerar kommentarerna. Reaktionerna kan nog snarare sammanfattas med ord som ”protester”, ”demonstrationer”, ”svek”, ”kovändning”. Skavankerna i budgetpropositionen gick inte att dölja. Men Arbetets beskrivning var säkert den som regeringen hade hoppats på, för det övergripande målet för budgetarbetet verkar ha varit att efter alla år av underskott kunna redovisa ett mindre överskott. Denna bokföringsmässiga prestation skulle ta andan ur alla. Brister och egendomligheter i budgeten skulle skylas över. Så var det nog tänkt. 1 Men skavankerna lyste till sist ändå igenom. Jag vill ta upp ett par av dem, den ena därför att det rör en för demokratin så viktig fråga som vad våra politiska löften och besked är värda. Statsminister Ingvar Carlsson själv har vid olika tillfällen vädrat en oro för ett sjunkande intresse för partipolitiskt arbete, som många av oss känner. Det är i högsta grad motiverat. Det är oerhört viktigt för en vital demokrati att många människor vill engagera sig i det ofta tröga och mödosamma arbete som den representativa demokratin förutsätter. Det lägger ett särskilt ansvar på oss som just nu har förtroendeuppdrag. Vi måste bete oss så, att tilltron till det politiska arbetet, och till besked som ges av politiker, inte ytterligare försämras. Det är i det perspektivet som bristen på överensstämmelse mellan vad regeringspartiet sade före valet och vad som föreslås efter valet skall ses. Låt mig ta ett par exempel, båda med utgångspunkt i riksdagens beslut om tak för lönekostnadsutvecklingen inom den statliga verksamheten, det som på klingande svenska har kallats för ”cash limits”. Grunden för det beslutet har ju rämnat, eftersom priserna har stigit långt snabbare och långt mer än vad regeringen antog. På två områden har effekterna blivit särskilt svåra att bemästra, på skolans område och på kulturens område. Om inte skolan kompenseras för lönekostnader över taket, skulle det innebära en indragning av resurser som motsvarar ungefär 700 lärartjänster. Regeringen gjorde bedömningen att den effekten var acceptabel. Alla oppositionspartier gjorde bedömningen att den var oacceptabel. Folkpartiet gjorde för sin del klart, så snart denna regeringens inställning blev känd, att en sådan nedskärning inte kunde få komma i fråga. Men först när lärare, elever och föräldrar fattat demonstrationsplakaten och givit sig ut på gator och torg, förstod regeringen att man gjort en blunder. Då ryckte först skolministern ut med löfte om extra pengar till fasta vikarier. När protesterna fortsatte ryckte så finansministern ut med nya besked. Nu skulle besparingen dras tillbaka och i stället extra resurser till vikarier dras in. Alltså, först ett dåligt förslag, sedan ett halvhjärtat försvar, därefter attack i annan riktning, och till sist en oordnad reträtt. Det hade nog, herr statsminister, i det läget behövts en statsminister som hade kunnat skapa ordning på torpet. Att kalla denna regeringsföreställning för cirkus skulle vara att gravt chikanera denna ädla konstart. Det påminnner mera om prästens lilla kråka för vilken det än slank hit, än dit. I varje fall påminner det inte om en regering som vet vad den vill, som noga bereder sina förslag och därefter är beredd att slåss för dem. Det liknar mer en regering som har som främsta mål att klamra sig fast vid regeringstaburetterna och därför gjort anpassningsförmågan till en oskön konst. Förstår man inte att de löften som man har ställt ut om att satsa på skolan måste motsvaras av handling, om människor skall kunna fästa tilltro till vad som sägs? Jag måste därför fråga statsminister Ingvar Carlsson: Vad var egentligen avsikten med att ställa ut sådana löften om förbättringar av skolan som Ingvar Carlsson gjorde bl.a. på den socialdemokratiska partikongressen? Var löftena bara till för att klara skoldebatten i en stundande valrörelse? Måste inte avsikten också varit att också låta det påverka den konkreta politiken? Vad är i så fall förklaringen till att den budgetproposition som har Prot. 1988/89:59 skrivits under inte innehåller förbättringar utan tvärtom nedskärningar? 1 februari 1989 Inser inte landets statsminister att det skadar tilltron till politiker och politiskt arbete att så demonstrativt säga en sak före valet och göra en annan efter? Tumultet på kulturens område rör samma problem. Nationalscenerna Operan och Dramaten har inte fått medel för att kunna behålla sina artister och bedriva oförändrad verksamhet, detta trots att de kontaktat regeringen, innan man vågade skriva på nya löneavtal. Beskedet som man då fick var: Skriv på! Kan någon bli förvånad över att man känner sig sviken, när man därefter finner att detta besked inget var värt? Herr talman! Det är denna regeringens instabilitet, för att ta till ett milt ord, som i grunden också är problemet när vi nu äntligen synes gå mot en stor skattereform i Sverige. Hur skall vi kunna veta att regeringen menar vad den säger? År efter år har nu regeringen och dess statsminister försäkrat att skattetrycket inte får stiga, men det enda säkra är att skattetrycket har blivit högre efter varje socialdemokratisk skattereform. Hur skall vi kunna veta om regeringen menar allvar den här gången? I folkpartiet är vi mycket angelägna om att också Sverige skall få ett nytt skattesystem. Det som har genomförts i en lång rad av våra konkurrentländer måste också genomföras hos oss. Vi måste få ett skattesystem som lämnar mer kvar i den egna plånboken, som gör att det lönar sig att arbeta och spara. En skattereform med den inriktningen har vi arbetat för sedan Bertil Ohlins dagar. Nu spekuleras det vitt och brett och på lösa grunder om hur en sådan reform skall se ut och om hur majoritet för en reform skall kunna skapas i riksdagen. Efter de senaste dagarnas ryktesspridning om påstådda uppgörelser är jag angelägen att få säga följande. Folkpartiet kommer inte att medverka i något beslut som syftar till att höja det totala skatteuttaget. Bara en reform som innebär en kraftig sänkning av marginalskatterna, stabila skatteskalor som inte inflationen smyghöjer och oförändrat eller successivt lägre skatteuttag är av intresse för folkpartiet. Det skall bli mer kvar för den enskilde att själv förfoga över. Det är ett oavvisligt krav. Därför tar vi inte ställning till några enskildheter när det gäller finansieringen förrän vi ser helheten. Människor i vårt land har nämligen lärt sig att rykten om skattehöjningar brukar slå in, medan löften om skattesänkningar försvinner upp i det blå. Vi vill därför se helheten och kunna räkna på effekterna för den enskilde, innan vi tar ställning till en reform. Folkpartiet har alltså inte träffat någon uppgörelse i utredningar eller annorstädes om t.ex. en höjning av bensinskatterna, såsom påståtts de senaste dagarna. Vi har över huvud taget inte träffat någon uppgörelse. Vi väntar med ställningstagandena till dess vi kan bedöma helheten av en reform. För att kunna sänka inkomstskatterna rejält måste emellertid andra skatteslag ge större inkomster. Men om en skatt höjs måste andra skatter sänkas lika mycket eller mer. 13 Skatteinkomsterna kan ökas t.ex. genom att moms tas ut på flera varor och tjänster än i dag och genom att vissa avdrag slopas eller begränsas. Detta skulle tillsammans med de positiva effekterna och sänkta marginalskatter skapa utrymme för exempelvis en generell sänkning av den allmänna mervärdeskatten. Det borde gå att sänka momsen med 4-5 94; till 20 26 eller lägre. Såvitt man kan förstå vill regeringen däremot hålla fast vid att en skattereform skall överfinansieras. Man vill ta in mer pengar än vad som behövs för att ersätta sänkta marginalskatter. Det är de gamla skattehöjarränderna som sitter i. En sådan uppläggning av skattereformen kommer folkpartiet, som jag redan har framhållit, inte att medverka i. För dagen vet vi inte vad regeringen egentligen vill i skattepolitiken. Före valet kritiserade man oss i folkpartiet för vårt skatteförslag. Efter valet låter det annorlunda. Nu skisseras ett snarlikt förslag. Var man till slut hamnar är ovisst. Eller kan kanske statsministern i dag kasta ljus över denna fråga? Skriver t.ex. statsministern under på principen att ingen borde behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt? Eller på principen att en skattereform inte skall leda till ett ökat skattetryck? Jag begär inte besked i detaljer men om viktiga principer. Herr talman! Den andra uppenbara bristen i regeringens politik som den manifesteras i budgetpropositionen är att man inte vet hur man skall handskas med krissymtomen inom den offentliga sektorn. Medan kostnaderna för socialförsäkringssektorn galopperar lider bl.a. sjukvården, åldringsvården och omsorgen av allvarlig resursbrist. Om detta talas mycket i finansplanen, men åtgärderna lyser med sin frånvaro. Ändå kan välfärden förbättras, lidande minskas, människovärdet bli bättre respekterat inom ramen för de skatter och avgifter som vi redan betalar. För det krävs dock förändringar inom den offentliga sektorn och alternativ och konkurrens till det som i dag sköts i offentlig regi. Låt mig ta några exempel. 1. Under de närmaste tio åren kommer antalet människor över 80 år att öka med ungefär 120 000 eller från 310 000 till 430 000. Ett snabbt växande antal äldre kommer att behöva få hjälp med hemtjänst, boende med tillsyn och sjukvård. Vi står inför en jättelik utmaning. Vi måste klara den uppgiften. Våra gamla har rätt att vänta sig det av oss. Vi som nu är yrkesverksamma borde t.ex. kunna ta på oss en enda karensdag i sjukförsäkringen för att få loss resurser till detta angelägna ändamål. 2. Många människor skulle klara sig bättre om de fick den starreller höftledsoperation de går och väntar på. Det kostar en del att bygga ut kapaciteten för det. I gengäld minskar behovet av hemtjänst, färdtjänst och annan omsorg, och det ökar livskvaliteten för den enskilde. 3. Många yrkesverksamma går också och väntar på operation, bl.a. kranskärlsoperation. Under väntetiden uppbär de sjukersättning eller sjukbidrag. Om de resurserna kunde användas till att bygga ut operationskapaciteten, skulle väntan kortas och de sjuka snabbare komma åter i arbete. Det skulle minska lidande och oro, och det vore ekonomiskt klokt. Livskvalitet och välfärd kan alltså förbättras inom ramen för oförändrade kostnader. Varje uppslag i den riktningen borde prövas. Men regeringen Prot. 1988/89:59 reser bara invändningar och pekar på svårigheter. 1 februari 1989 4. För närvarande är nästan 300 000 människor förtidspensionerade. Det är 30 000 fler än för bara fyra år sedan. Det är självklart att handikappade och långtidssjuka skall ges en trygg försörjning. Men vi vet att många av dem som blivit förtidspensionerade inget hellre skulle önska än att få förvärvsarbeta efter måttet av vars och ens förmåga. Trots att en extra plats i skyddat arbete i Samhall är billigare än förtidspension lägger regeringen restriktioner för de handikappades förvärvsarbete. I ett läge när man överallt skriker efter arbetskraft är det särskilt anmärkningsvärt att förtidspensioneringen fortsätter att öka. Herr talman! En nyss presenterad delrapport från den s.k. maktutredningen visar att många människor känner sig maktlösa. Det gäller inte minst inom den offentliga sektorn. Detta är en allvarlig varningssignal. För demokrati handlar ytterst om den enskilda människans möjligheter att kunna säga ifrån, att få korrekt information, få yttra sig och vara delaktig i beslut som rör henne. Denna idé måste genomsyra allt som vi företar oss. En första och helt grundläggande förutsättning är då, att den information som vi politiker ger och de löften som vi ställer ut skall kunna infrias. Sker inte det gröps tilltron till den representativa demokratin långsiktigt ur. Det är i det perspektivet som regeringens olika besked före och efter valet blir en så allvarlig företeelse. Det är i det perspektivet budgetpropositionen mera ter sig som ett hastverk än ett mästerstycke.

Herr talman! Väljarna gav i valet klarsignal för en politik för ökat miljöansvar, för fortsatt generell välfärdspolitik. Prioriteringen av vård och omsorg var tydlig. Utbildning och kultur lyftes fram som viktiga områden, men inte lika samstämmigt. Att skattesystemet måste reformeras är de flesta överens om. Skatt efter bärkraft måste återställas. Mycket få talar i dag öppet för ökade ekonomiska klyftor. Debatten före valet har emellertid inte präglat det som hänt efter valet. Snarare tvärtom. Det finns anledning att varna för den utvecklingen. Den vidgar avståndet mellan väljare och valda, leder till minskat valdeltagande. Väljarna känner inte igen sig. Varför gjorde t.ex. inte socialdemokraterna sitt skatteförslag till en valfråga? De som nu vill driva in Sverige som medlem i EG, varför gjorde de inte EG-frågan till en valfråga? De som absolut inte vill fullfölja riksdagens beslut angående energisystemets omställning, varför gjorde de inte kärnkraften till en valfråga? Det kan väl aldrig vara så att man misstrodde väljarna? För centerpartiet är det självklart att arbeta vidare för den politik som vi presenterade för väljarna i valet. Vi anser oss också ha fått stöd för den politiken. För centerpartiet har miljön varit en stor fråga under decennier. Vi känner starkare än någonsin att vi har opinionens stöd för vår politik. Valet dominerades också i rätt stor utsträckning av miljöpolitiken, havsdöden, sälarna. Efter valet är det dock mycket tyst — inte mycket händer. Miljön är 15 helheten, och det finns samband till strängt taget alla samhällsområden. Det gäller ekonomi och ekologi, som äntligen måste erkännas som olika sidor av samma sak. Det är därför som vi föreslår införande av miljöavgifter, och det är därför som vi föreslår höjda energioch råvaruskatter på uran, olja och kol. Det är därför som vi föreslår god miljö som ett mål också i den ekonomiska politiken. God miljö är helt enkelt en avgörande förutsättning för uthållig tillväxt. Hela det ekonomiska systemet måste i realiteten mobiliseras mot ozonskiktets upplösning, mot försurningen, mot havsdöden, mot radioaktiva utsläpp, mot skövling av regnskogar. Det kräver mer av internationellt samarbete för gemensamma mål, inte minst mellan världens industriländer. Därför föreslår vi ett svenskt initiativ för att skapa en internationell miljöfond, i ett första steg på ca 100 miljarder kronor. Det uppnås om man tar ut 0,1 26 av bruttonationalinkomsten inom industrivärldens länder, dvs. OECD-kretsen. Det är ett första steg. Det skapar nya möjligheter att sätta in åtgärderna där de bäst behövs, men ändå betyder mycket för alla. Det är först när dagens hotbilder verkligen tas på allvar som morgondagens möjligheter ger framtidstro. Det skulle vara roligt om också t.ex. Kjell-Olof Feldt, som nu har lämnat kammaren, någon enstaka gång kunde ta upp det nära sambandet mellan ekonomi och ekologi och om de duktiga personer som i dag finns i finansdepartementet någon gång kunde ägna sig åt detta problem och inte bara se till sin egen sektor. Ingvar Carlsson utropade i valrörelsen att socialdemokraterna skall bli ett miljöparti. Vi har noterat uppriktigheten och framtidsinriktningen. Ingen skulle välkomna mer än centern om socialdemokratin gjorde rent hus med den gamla energipolitiken, dess stordrift, storskalighet, sårbarhet, dess kärnkraftsoch kolsatsningar. Kärnkraftens problem fortsätter som bekant, nu senast vid ASEA-Atom eller ABB-Atom, vad det nu heter. Ännu ett läckage, ännu en bekräftelse på människans felbarhet, ännu ett misslyckande iden eviga raden. Men enligt budgeten får Vattenfall klartecken för att satsa 1756 000 000 på kärnkraft — i reaktorer som skall avvecklas, heter det ju och som vi har beslutat här. Det är en generositet som lojala kommuner som eldar med fasta bränslen inte får del av. Där står i stället den av riksdagen beslutade energipolitiken på spel och hotas av nedläggning. Nu ryktas dessutom att ett ytterligare dråpslag planeras mot biobränslena genom momsbeläggning. Trots generositeten mot kärnkraften får miljöoch energiministern kritik från sina egna bland kärnkraftsanhängarna, i facket, i energietablissemanget. Från andra hållet ropar Broderskapsrörelsen, Kvinnoförbundet, ungdomarna och SAFE. Men vad får de för svar? Får de något svar? Står regeringen fast vid att kärnkraftsbeslutet om avveckling är fattat och ingenting att ändra på 1990? Vidare, skall miljöförslagen också den här perioden samlas ihop till sista våren, dvs. månaderna före valet 1991? I så fall tror jag att regeringen har missbedömt opinionens tålmodighet och tålamod. Debatten om budgetpropositionen har handlat mycket om kassabegränsningar, det klingande svenska ”cash limit”, som Ingemar Eliasson sade, och tekniska modeller för statsbidrag. Det var nödvändigt att ta den debatten, därför att socialdemokratin som sparobjekt pekat ut de viktigaste resurserna Prot. 1988/89:59 vi har inför framtiden: barnen, kunskapen och kulturen. Landets alla 1februari 1989 | skolelever har egentligen satts i strykklass. Då talar jag inte om 167 milj.kr. — långt, långt därifrån — utan om närmare tre miljarder, 3 000 miljoner i fast penningvärde i nedskärningar på skolans område sedan 1982. När Feldt, Göransson och deras regeringskollegor nu har gjort reträtt under vissa sura miner är det dags att höja debatten och rikta strålkastarna på det saken gäller: vägvalet inför kunskapssamhället. Det är kunskap som är språngbrädan till det nya årtusendet. Kunskap ger kraft för både utveckling av det nya samhället och frigörelse av individen. På samma sätt som det hårda kroppsarbetet och naturresurserna var grunden för industrisamhället är kunskap nu en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för framtiden. På väg in i kunskapssamhället är utbildning därför den viktigaste framtidsinvesteringen. Kunskap frigör individen och är ett medel för att lyfta samhället. Centern vill satsa på skolan och göra kunskap till en hävstång för hela Sverige. I vårt budgetalternativ presenterar vi, för fjärde året i följd, en ökad satsning på skolan. Små klasser, välhållna skolor med bra arbetsmiljö, egna läromedel eller böcker, rejäl skolmat och decentraliserad gymnasieoch högskoleutbildning är verkligen ingen lyx. Vi i vårt välfärdssamhälle har råd att ge barn och ungdomar en god start. Likvärdig skola och nära till den högre utbildningen ger hela Sverige möjlighet att leva. I det avseendet får det inte bara stanna vid en kampanj. Socialdemokraternas ord om skolan var stora före valet. Därför kom reaktionen efter valet när orden inte motsvarades av verkligheten. Feldt var tydligen inte tillfrågad. Hur var det för övrigt med de 100 miljonerna till fasta lärarvikarier? I morgontidningen bredde statsministern ut argumenten för den reformen. Men samtidigt som tidningsbuden bar ut tidningen och gav spridning åt Ingvar Carlssons ord tog Carlsson själv flyget till Bonn. Han hann inte ens landa förrän Feldt hade kallat till presskonferens, där reformpengarna gick uppirök. Upp som en sol och ned som en pannkaka -— så skulle man i varje fall just då ha kunnat sammanfatta de socialdemokratiska initiativen på skolans område. Av kongresstal och valtal blev det enbart en ny skolminister. Men han har onekligen chansen att lyfta det här området. Vi önskar lycka till i det arbetet. Efter valet har vi fått en skatteskiss. Under senare tiden har det blivit populärt att tala om särintressen i samband med den tilltänkta skattereformen. Än är det pensionärerna, än villaägare med höga lån, än hyresgäster, än jordbrukare och andra egenföretagare, än tidningsutgivarna, än är det de som har direktel, dricker vatten, äter mat, eller t.o.m. besöker restaurang ibland — alla är vi tydligen särintressen, i varje fall de av oss som har kritiska synpunkter på finansministerns planerade skattereform. Den sortens argument är ett försök att hålla kritiken på mattan utan att behöva förklara och försvara sitt skatteförslag i sak. Men eftersom väljarna inte fick chansen att ta ställning och diskutera skattereformen enligt socialdemokratisk modell före valet, så finns det naturligtvis inga skäl att 17 hålla tillbaka debatten nu. Varför — i så fall? Centern står för sin del fast vid den inriktning för en skattereform som vi klargjorde före valet. Den innebär i kort sammandrag att lågoch normalinkomsttagare inte skall betala skattesänkningar för höginkomsttagare. Det förutsätter för det första att man inte vältrar över en massa kostnader på kommunerna med deras proportionella beskattning, lika för alla oavsett inkomstläge, den tyngsta skatten för nästan alla. Det förutsätter för det andra utjämning av kommunalskatterna med mer lika beskattning av den som bor i fattig eller rik kommun. Det förutsätter för det tredje differentierad mervärdeskatt med sänkt skatt på maten för att balansera marginalskattesänkningarna. För vår del är fördelningsresultatet det viktiga. Det betyder att vi är beredda att gå så långt i differentiering som är nödvändigt samt att anpassa finansieringen så att inte resultatet går förlorat ur fördelningspolitisk synpunkt. Denna inriktning är enligt vår mening en avgörande förutsättning för att en skattereform skall godtas av allmänheten. Det är lätt att förutse de krav som kommer att resas på ökade transfereringar, inkomstöverföringar, om fördelningsprofilen inte motsvarar skatt efter bärkraft. Det gäller grupper med en redan hårt pressad ekonomi som får betala ökande boendekostnader genom breddning av momsen men som inte får del av marginalskattesänkningen därför att de har för låg inkomst. Pensionärer med låg pension som dessutom blir sjuka tillhör inte samhällets starka grupper som bekant. Därför kan centern inte acceptera att friåret i sjukvården för pensionärer tas bort. Även om de får kompensation för prisstegringarna får de ingen del av skattesänkningen vid en skattereform. En annan svag grupp är den som saknar jobb på sin hemort. Därför har vi redan nu motsatt oss förslaget om att avdraget för de s.k. arbetsresorna tas bort eller begränsas. Exemplen är många som skulle få orättvisa effekter för olika särintressen, som det heter. Men de kan inte sorteras bort genom att stämplas som särintressen. Centern arbetar för ett decentraliserat samhälle, där de enskilda människorna kan påverka sin situation och tillsammans med andra forma framtiden. Men ett decentraliserat samhälle är inget isolerat samhälle. Vi vill utveckla det internationella samarbetet. Men vi är inga vänner av överstatlighet eller centralisering, dvs. att flytta bort makt som finns t.ex. i den här församlingen till andra fora någonstans långt bort. På samma sätt slår vi vakt om vår nationella suveränitet och trovärdighet i säkerhetspolitiken. Det är därför vi säger: Stärk Norden och EFTA -— förhandla med EG, Nordamerika, Japan och Östeuropa! Det är därför vi vill stärka Norden som hemmamarknad genom att avlägsna handelshinder. Vi har så mycket gemensamt. Det är därför vi vill stärka EFTA-samarbetet inför EG förhandlingarna. Det är därför vi vill att Sverige utarbetar ett samlat program för ökat samarbete med östländerna — särskilt med Baltikum. Utan ett omfattande flöde av impulser, varor och kultur mellan jordens folk vore världen fattig. Inte minst gäller det att ge våra ungdomar chansen att se sig om i världen utan hinder och gränser. Rollen som brobyggare mellan olika ideologier och skilda system bör Sverige fortsätta att spela efter förmåga och utan överdrifter. De svenska — Prot. 1988/89:59 insatserna — inte minst genom utrikesminister Sten Andersson - för en dialog — 1februari 1989 mellan USA och PLO är ett arbete i den andan. Att vi skickar trupper för att övervaka den bräckliga freden i Södra Afrika och Namibia är en annan insats med samma inriktning.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka talmannen för det initiativ han har tagit för att förändra arbetsordningen här i riksdagen. Det är bra, och talmannen har miljöpartiets hela stöd för detta. Miljöpartiet de gröna har suttit i riksdagen i snart fyra månader. Under dessa fyra månader har vi lärt känna makten och de arbetsförhållanden som råder i denna församling. Vi har också fått en klar uppfattning om vad vi kan acceptera och vad vi inte kan acceptera. Det är mycket anmärkningsvärt att ett riksdagsparti inte har tillåtits att få insyn i skatteutredningar, utrikesnämnden, JO-delegatio nen och inte heller EFTA-delegationen, där informationen om EG ges. I EFTA-delegationen släpps alla andra partier in, men inte miljöpartiet de gröna. Kan det möjligtvis vara så att man är rädd, eftersom miljöpartiet de gröna är det parti som är mest kritiskt mot EG-underkastelsen? Jag vill också betona att vi kommer att försöka att bygga egna vägar när makten och de gamla överenskommelserna, som sluts utan synliga regler, förvägrar oss vissa rättigheter. Exempel på detta är de just nu pågående samtalen i Moskva som behandlar internationell miljölagstiftning och polarekologi. Utrikesdepartementet har, förmodligen i samråd med representanter för de borgerliga och för socialisterna, skickat två borgare och två socialister. Miljöpartiet har inte blivit tillfrågat. Nu har vi tagit oss dit på egna vägar och blivit välkomnade och mottagna av värdarna. Det kanske är ovanligt — mycket ovanligt — men vi vill tala om att vi inte accepterar denna typ av demokrati, som förekommer när vissa partier hålls utanför. Fyra månader i Sveriges riksdag har lärt oss en hel del, och vi är fulla av tillförsikt om att vi kommer att kunna driva på de gamla partierna när det gäller miljöfrågorna. Låt mig ta några exempel på vad som har hänt. Vem hade kunnat ana före valet att vi skulle få med oss vpk här i kammaren att rösta för en reservation som innebär kraftigt höjda bensinskatter? Det har vpk gjort, och det är bra — för miljön. Vem hade kunnat ana före valet att vi skulle få med oss centerpartiet här i kammaren att stödja en reservation som innebär att jordbruksmark vid kust och vattendrag skall göras om till naturliga våtmarker? Det är bra att centern har gjort det. Jag hoppas att ni står på er också när LRF börjar mullra. Och vem kunde ana, herr talman, att moderaterna skulle bryta mot de allra heligaste av frihandelsprinciperna och i kammaren stödja de gröna i vårt långtgående krav på att produkter som producerats med i Sverige förbjudna medel eller metoder inte skall få importeras? Bildt kan få en strid med Westerberg, men okej — ta den striden! Det är bra. Alla dessa positionsförflyttningar i de gamla partiernas hjärtefrågor i grön riktning inger ett visst hopp inför framtiden. Så visst har de 77 90 av svenska folket som säger att miljöpolitiken blir bättre med miljöpartiet de gröna i riksdagen rätt. Det blir den faktiskt. Herr talman! Många beslut i denna kammare hotar välstånd och välfärd. På grund av mycket kortsiktigt tänkande och egoistiska gruppintressen slås skogar, hav och människor ut — och därmed den grund på vilken välstånd bygger. För ett samhälle som byggs utanför de ramar som naturen sätter kan aldrig behålla välstånd och välfärd på sikt. Livsförutsättningarna slås helt enkelt ut. Det ser vi i dag. Ozonskiktet, drivhuseffekten, säldöden, det radioaktiva vanvettet som vi bygger in oss i, den ökande bilismen, cancerutvecklingen, kemikalierna, barnallergierna — allt är resultat av politiska beslut, eller brist på politiska beslut. Den blinda jakten på ekonomisk tillväxt och materiell tillväxt har skett — och sker fortfarande — på bekostnad av haven, skogarna, sjöarna och den luft vi andas. Herr talman! Förr offrade man i vårt land grisar och lamm för att blidka gudarna. För att blidka de nuvarande gudarna offrar vi framtiden. De nya gudarna är tillväxtekonomerna. Särimner återuppstod, trots att han slakta des varje dag. Men framtiden kommer inte att återuppstå om den görs omöjlig. Hur häftig ekonomisk tillväxt vi än har, hur stora vinster vi än gör, hur stora vinster Volvo än gör, hur många smarta klipp som LO eller Anders Wall än kan göra på börsen, hur många nya TV-kanaler vi än får, Carl Bildt, och hur mycket reklam vi än får i dessa TV-kanaler, kan vi inte köpa oss ett nytt hav om det gamla dör. Vi kan inte köpa oss ny åkermark när den gamla förgiftats med tungmetaller. Vi kan inte köpa nytt grundvatten när det gamla är förgiftat med bekämpningsmedel. Vi kan inte köpa ett ozonlager när det gamla tar slut. Vi kan inte köpa nya sjöar när de gamla förgiftats av radioaktivitet. Vi kan inte köpa en framtid för våra barn om den gamla tar slut. Kjell-Olof Feldt har gått, det var synd. Jag skulle vilja säga så här: Hur stor ekonomisk tillväxt vi än har, kan vi inte heller köpa oss nya naturlagar. Därför bör finansministrar, oavsett färg, rätta sig efter naturlagarna och inte begära att naturlagarna skall rätta sig efter finansministrar. Tillväxt mätt i bruttonationalprodukt är ett mycket märkligt begrepp, eftersom det endast utgör mått på omsättningen av betalda varor och tjänster. Ett företag med aldrig så stor omsättning kan gå i konkurs. Det kan ett land också. En hel planet kan gå i konkurs, med aldrig så stor omsättning. I BNP-måttet görs ingen skillnad på närande eller tärande verksamhet, ingen skillnad på uppbyggande eller nedbrytande verksamhet. BNP är ett övermåttan ointelligent sätt att mäta framgångar. Därför är det beklagligt att varken socialdemokratiska eller borgerliga regeringar — egentligen är det kanske samma sak i dag — någon enda gång i de senaste årens finansplaner förmått sig att tala om tillväxtens innehåll, utan bara om omfånget. Detta är egentligen sorgligt. Det är sorgligt att så många män — för det är ju mest män — företrädande så många organisationer, under så många högtidliga sammankomster och under så mycket gravallvar, under så många år kunnat resonera så länge om något så i grunden flummigt som ekonomisk tillväxt mätt i BNP. Det är ett flummigt begrepp. Herr talman! Vi säger alla som sitter i denna kammare att vi strävar efter ökat välstånd för svenska folket. Men vad är då välstånd? För Carl Bildt kanske välstånd är reklam i TV och nya parabolantenner. Det är möjligt. För Ingemar Eliasson kanske välstånd är frihandelsliberalism, som ser till att vi får billiga varor oavsett hur det går med arbetsmiljön och miljöförstöringen eller hur vi utnyttjar barnarbetare i andra länder. Det kanske är välstånd för en frihandelsliberal. För socialdemokratin verkar välstånd — och nu provocerar jag medvetet, för jag vill ha en debatt om vad välstånd är — ibland vara den fadda tråkigheten; mer prylar och nya utredningar. Det är dags att vi tar en ordentlig debatt om vad välstånd egentligen är. I Sverige är vi lyckligt lottade: Vi har ett formellt trygghetsnät, och socialdemokratin har betytt mycket för att vi på den sociala sidan har det så bra som vi har det i vårt land i dag. Hjalmar Branting och Per Albin Hansson brottades med en hård social verklighet, där huvudproblemen var fattigdom, arbetslöshet och dåliga bostäder. De kunde konstatera att när man med sociala reformer rättade till Prot. 1988/89:59 dessa missförhållanden, så ökade både det materiella välståndet och 1februari 1989 människors välbefinnande. Men i dag är inte detta lika självklart. Det är inte alls säkert att ökad materiell tillväxt leder till ökat välbefinnande. Det är kanske i vissa fall tvärtom. Får vi mer och mer av allting, får vi också mer och mer av avfallshögarna. Ökad bilism leder till att haven dör, ökad flygtrafik leder till att kväveutsläppen ökar, ökade transporter innebär miljöförstöring och förbrukning av ändliga naturresurser. Ökad varuomsättning leder till ökat avfallsberg. Ändå planeras för ökad industriproduktion, ökad energiomsättning, ökad flygtrafik, ökad bilism och ökad varuomsättning; ”mer, mer, mer”. Det skall vara tillväxt. Aldrig finns det ett lagomläge. Det skall alltid vara mer, för annars blir vi så fruktansvärt fattiga, sägs det. Detta sker trots att det konsumtionsmönster som vi har i dag i Sverige är fullständigt orimligt och omöjligt att översätta i en global skala. Per capita förbrukar vi i Sverige mer naturresurser än de allra flesta folk. Vi släpper ifrån oss mer radioaktivt avfall per capita än något annat folk. Vi släpper ifrån oss mer kväve per person i vårt land än nästan något annat folk. Så här är det på område efter område. Världen har inte råd med fem miljarder svenskar och fem miljarder svenskars konsumtionsmönster. Ändå skall vi ha mer av just detta konsumtionsmönster. Hur hänger det ihop? Jag tror att vi i dag står inför ett historiskt skede i svensk politik. Allt fler inser att de nya skiljelinjerna inte går mellan ett gammalt borgerligt block och ett gammalt mycket trött socialistiskt block. Att Kjell-Olof Feldt går hand i hand med Bengt Westerberg är ingen slump, det är en logisk följd av dels de förskjutningar som skett mellan partierna, dels den nya dimensionen i politiken. Den nya dimensionen har gjort att miljöpartiet de gröna har en plats i Sveriges riksdag, och den gröna rörelsen växer internationellt, i väst såväl som i öst, i Argentina såväl som i de baltiska staterna. Jag hävdar att det i riksdagen finns ett grönt bälte. Det avspeglar sig i frågor som kärnkraften, EG-frågan, fördelningspolitiken, värnet om självbestämmande, miljöfrågorna, energipolitiken och gentekniken, för att ta några exempel. Det gröna bältet är en realitet. Detta faktum måste socialdemokraterna besinna. Socialdemokratin är djupt splittrad i alla dessa frågor. Socialdemokraterna hari realiteten en vågmästarställning i en rad av dessa frågor. Ni kan sätta ner er fot på den vågskål som innebär bättre miljöpolitik, rimlig fördelningspolitik och minskad sårbarhet. Men ni väger allt mer över på den andra vågskålen: fördelningspolitik som är som hämtad från folkpartiet, miljöpolitik som är som hämtad från moderaterna, EG-underkastelse, storskalighet och centralisering. Det intressanta är alltså att socialdemokraterna är vågmästare i snart sagt varje miljöfråga här i kammaren. I höstas gick socialdemokraterna hand i hand med moderaterna gång på gång. Men här finns ju den historiska möjligheten som socialdemokraterna har pratat om i hela valrörelsen, den historiska uppgiften, den historiska omvändelsen, de nya ATP och rösträttsreformerna och att ta miljön på allvar. Men det gör ni inte. I stället gör ni upp 25 med det sämsta alternativet här i riksdagen gång på gång, och konsekvent förlorar miljöfrågorna. Stopp för alla klorutsläpp före år 2000 — ni är vågmästare. Sänkta hastighetsgränser på vägarna — ni är vågmästare. Avveckling av Barsebäck och Ringhals 2 — ni är vågmästare. Övergång till biologiskt jordbruk snabbt — ni är vågmästare. Rädda de fjällnära skogarna — ni är vågmästare. Höjda bensinskatter — ni är vågmästare. Satsning på biobränslen — ni är vågmästare. Krafttag för att rädda haven — ni är vågmästare. Stopp för motorvägen på västkusten — ni är vågmästare. Stopp för bilbro över Öresund — ni är vågmästare. I fråga efter fråga är ni vågmästare, men ni utnyttjar inte er vågmästarställning. I höstas gjorde ni gång på gång upp med det sämsta alternativet — ibland med moderaterna, ibland med folkpartiet, ibland med centern, ibland med vpk — och som sagt: Miljön förlorade varje gång, konsekvent. I fördelningspolitiken och i miljöpolitiken är ni socialdemokrater de stora svikarna, för ni har lovat mest. När det gäller fördelningspolitik borde er ideologi göra att ni hade en helt annan inställning än den ni har. Jag tror att det gäller att vara trogen sina idel och sina idéer. Sten Andersson kanske är det, jag vet inte, men det är viktigt. Jag skall avsluta med att citera en folkpartist, Hadar Cars, som i en debatt som Folkkampanjen mot kärnkraft anordnade före valet fick frågan: Hur kommer det sig att så många generaldirektörer som varit involverade i kärnkraften, när de blivit pensionerade inte längre gillar kärnkraften? Hadar Cars svarade: Ja, men då har de ju inget tjänstemannaansvar längre. Som politiker har vi kanske en politikerroll, och som tjänstemän kanske vi har en tjänstemannaroll. Men varje enskild individ som sitter i den här kammaren har också en roll som människa. Därför tycker jag att vi skall prioritera miljön och att varje enskild socialdemokrat här i kammaren skall ta ett personligt ansvar.

Herr talman! Före valet spekulerades ju mycket om miljöpartiet skulle bli vågmästare eller inte i riksdagen. Att partiet inte blev det har tydligen tagit Birger Schlaug så oerhört hårt att han med stor bitterhet nu talar om någon sorts vågmästarställning för socialdemokratin. Jag vill bara säga att om den situation vi har i dag kallas vågmästarställning, har vi inget emot att fortsätta. Det har ju inneburit att vi har kunnat påverka samhällsutvecklingen. Sedan tror jag i och för sig att det inte skadar med en viss ödmjukhet i politiken. Det tror jag gagnar de idéer som man eventuellt står för. Blir man för självsäker på sina egna och inte har något till övers för sina motståndares, kanske det inte är så särskilt lyckat i längden. Annars ställer miljöpartiet en rad frågor som vi socialdemokrater gärna är med och diskuterar. Det främsta intrycket jag får av debatten, när jag lyssnar på oppositionen, är egentligen: Ökade utgifter, sänkta skatter! Man är alltså tillbaka till 60 och 70-talen och anser att vi skall börja låna till skattesänkning. Det går väl an i opposition, men det var ju detta som fick sådana förödande konsekvenser när de borgerliga partierna satt i regeringsställning. Har ni inte lärt någonting — Prot. 1988/89:59 av den perioden i ert politiska liv? 1 februari 1989 Det andra intrycket jag får är den väldiga grinigheten, och den reflexion jag gjorde var att det är tur att vi har en regering som arbetar med framtidsfrågorna: den nya skattepolitiken, EG, energipolitiken och den offentliga sektorn. Samtidigt kan jag ändå inte underlåta att ställa några frågor, särskilt mot bakgrund av Olof Johanssons inlägg. Låt oss göra tankeexperimentet att de borgerliga hade vunnit valet och så småningom efter sju sorger och åtta bedrövelser lyckats bilda en regering. Då hade det varit dags att ta itu med sakfrågorna. Vilka direktiv, Olof Johansson, hade skatteutredningen fått av en borgerlig regering — centerns direktiv eller Carl Bildts direktiv? De skiljer sig ju åt så mycket som uppfattningar över huvud taget kan skilja sig åt. Vilka direktiv, Olof Johansson, hade centern varit med i en borgerlig regering och gett för avveckling av kärnkraften — centerns löfte om att kärnkraften skall vara avvecklad före år 2000 eller moderaternas löfte att avvecklingen inte skall påbörjas förrän efter 2000? Däremot kan Olof Johansson lita på socialdemokraternas besked att vi står fast vid att avvecklingen skall inledas 1995. Vilka direktiv skulle en borgerlig statsminister ta med sig till EFTA statsministermötet i Oslo? Att icke ansöka om medlemskap i EG, som centern vill, eller att i realiteten verka för medlemskap i EG, som moderaterna vill? Från riksdagens talarstol har centern och moderaterna i dag uttalat klart motstridiga uppfattningar om vilken inställning vi skall ha till EG. Står ni inte längre bakom riksdagsbeslutet som vi fattade under förra våren? Det gagnar faktiskt inte den svenska förhandlingsuppläggningen att två oppositionspartier nu direkt hoppar av, precis när vi står i ett avgörande skede. Detta visar det porösa tillståndet — ursäkta uttrycket, herr talman! — som det borgerliga s.k. regeringsalternativet befinner sig i. Nu säger Olof Johansson: Ja, men vi måste ju få presentera vår egen politik. Men samtidigt har ni faktiskt i 20 år sagt att ni vill verka för ett borgerligt regeringsalternativ. Då får man i all sin dar ändå ställa några anspråk på att det skall hänga ihop någonting på den borgerliga sidan. Sedan, herr talman, några ord till Carl Bildt. Det är rörande att när Carl Bildt känner att hans eget parti tappar mark måste han förlita sig på finansministern i den socialdemokratiska regeringen. Finansministern skulle vara något slags ombud för de förhoppningar Carl Bildt har för framtiden. Om det vill jag bara säga att den inställningen bäddar för många besvikelser för Carl Bildt. Carl Bildt kan vara helt lugn för att den socialdemokratiska regeringen kommer som kollektiv att se till att vi steg för steg förverkligar socialdemokratiska idéer. De moderata idéerna skall vi hålla oss på avstånd ifrån, det kan jag försäkra Carl Bildt. Sedan säger Carl Bildt att socialdemokraterna tappar i självförtroende och försöker bygga under detta med citat från den diskussion vi har när vi skall dra upp riktlinjerna för 90-talets politik. Det är inte så dåligt med självförtroendet på socialdemokratisk sida. Under de senaste 56 åren har vi ; faktiskt haft väljarnas förtroende att regera i landet i 50 år. Det gör oss inte 2 övermodiga, men jag tror inte att vi heller lider av brist på självförtroende. Att Carl Bildt i praktiskt taget hela sitt inlägg behandlar socialdemokratins politik och kritiserar den tyder väl på att Carl Bildts förtroende för de egna idéerna och de egna värderingarna inte är så där hundraprocentigt. Carl Bildt åberopar ”de fria systemen” och säger att de skulle skapa en större trygghet — för vem då? — jämfört med den gemensamma sektor vi har byggt upp här i landet. De systemen innebär att det skapas en väldig arbetslöshet. Är det frihet och trygghet för de många människorna? Är det frihet och trygghet när man blir beroende av en hög inkomst eller en stor förmögenhet för att få den där operationen man behöver eller att få ha barnen i skolan? Gör jämförelsen mellan Sverige och länderna där de system praktiseras som Carl Bildt förordar och se till hur medborgarna stort har det! Då tror jag att de allra flesta — och det tar sig också uttryck i valen — vill ha kvar den svenska modellen. Eftersom Carl Bildt var så oerhört grinig på den här punkten och svartmålade Sverige på det sätt som bara han kan göra, skulle jag vilja uppmana Carl Bildt att ta och se om ”Good morning, America”, där utomstående gav en bild av det svenska samhället, journalister som kom just från det här ”fria” samhället som Carl Bildt talar om, Förenta Staterna. De var uppenbarligen ganska imponerade av vad de såg i Sverige. Det är sant att vi har personalbrist inom den offentliga sektorn, inte minst i de stora städerna. Det är ofta ett stort problem som vi måste arbeta med på olika sätt. Jag har två kommentarer med anledning av Carl Bildts inlägg. Den ena är att jag hellre tar dessa problem än totalt 10 96 arbetslöshet, som man har i de västeuropeiska OECD-länderna. Den andra är att man inte löser problemen på lärarsidan, eller någon annanstans inom den gemensamma sektorn, genom att säga att det nu skall bli ett idiotstopp, ett tvärstopp, för utbyggnad —- som moderaterna föreslår i sin motion. Hur i all sin dar skall vi få resurser för att klara både personalens arbetsförhållanden och öka attraktiviteten inom den gemensamma sektorn? Carl Bildt sade att han ville uttrycka sig mera verserat. Ja, det borde vara angeläget i politiken att göra så. Det är en nåd att stilla bedja om veckan efter att Carl Bildt beskrivit Lennart Bodströms utnämning till ambassadör i Oslo som att man gör Norge och Norden till en avstjälpningsplats. Lennart Bodström var under 13 år chef för en av världens mest framgångsrika fackliga organisationer. Han har i mer än sex år suttit i en regering som tog detta land ur den ekonomiska krisen och såg till att Sverige åter blev ett land med optimism och framtidstro. När vi sätter en ytterst kompetent person på ambassadörsposten i Oslo, beskriver Carl Bildt Oslo som en avstjälpningsplats. Jag tror att Carl Bildt behöver fundera en smula över verserade uttalanden. Jag tror inte att Carl Bildt är expert på detta område. Herr talman! Jag skall återkomma i nästa inlägg till folkpartiet och skolan, där jag har en del att tillägga.